Fru talman! Det har sagts många saker från denna talarstol i dag i fråga om införande av hjärnrelaterade dödskriterier. Jag vill instämma i vad som sagts från utskottsmajoriteten. Min uppgift är att koncentrera mig på de delar som kanske mera har att göra med det som kommer att ske i verkligheten när vi inför hjärnrelaterade dödskriterier. I det förslag som vi nu behandlar sägs klart att alla medicinska insatser bör upphöra när en person konstateras vara död. Undantag får göras under kortare tid i två fall: för att rädda livet på ett väntat barn, för att behålla organ i funktionsdugligt skick i väntan på transplantationsingrepp. Om en gravid kvinna drabbas av total hjärninfarkt och hennes foster bedöms livsdugligt behöver man, för att rädda det barnet, uppehålla cirkulationen hos modern och därmed hos barnet på konstgjord väg. Avbryts behandlingen omintetgörs eller starkt försvåras möjligheten att rädda barnet. Det faller sig naturligt och riktigt att man i sådana fall för en kort tid fortsätter den medicinska behandlingen, så att nödvändiga förberedelser för att rädda barnet hinner göras. Barnet skall förlösas med kejsarsnitt. Det är inte fråga om en aktiv förlossning. Detta sägs tydligt i propositionen och av utskottet. I en motion finns förslag om att gravida kvinnor skall undantas från tillämpning av hjärnrelaterade dödskriterier. Motionären anser det oetiskt att ett barn föds efter det att modern dött. Utskottet påpekar att samma situation uppstår vid varje tillfälle då kejsarsnitt måste genomföras på grund av moderns dödsfall. Det är enligt utskottet orimligt att i vissa fall använda andra dödskriterier. Vi måste röra oss med ett dödsbegrepp. Visst är det en naturlig och vacker tanke att man med de medicinska insatser som står till buds kan rädda livet på ett barn, trots att moderns liv inte stått att rädda. Motionen avstyrks av utskottet. Transplantationsverksamheten är inte orsaken till det beslut som i dag fattas, men hjärnrelaterade dödskriterier påverkar förutsättningarna för transplantationskirurgin. Med det förslag som föreligger blir det möjligt att ta ut organ, även ett hjärta, innan blodcirkulationen hos den döde donatorn upphört. Det öppnar möjligheten att transplantera hjärtan även här i Sverige. Tidigare har det varit möjligt endast med organ från donatorer i andra länder. Det är logiskt och moraliskt att vi tillåter sådana transplantationer. Jag vill här påminna om att det är fullt möjligt för en donator att medge donation så, att transplantation först får ske när cirkulationen upphört. Den möjligheten finns alltså kvar. När det gäller detta förfarande har det i den allmänna debatten befarats att man vill lägga upp organbanker. Jag vill då säga att det är oetiskt och aldrig får komma i fråga. Detta sägs också tydligt i propositionen. Det står också i propositionen att de medicinska åtgärderna inte får pågå längre tid än vad som behövs för att förbereda transplantationsingrepp. Det rör sig i regel om några timmar. Det är mycket viktigt, som flera påpekat tidigare här, att människor har förtroende för vår sjukvård. Det är viktigt att uppehålla respekt och integritet även sedan en människa avlidit. Och det är viktigt att människor vet och känner att de själva avgör om de vill donera organ. Utskottet instämmer i vad som anförs i propositionen och i flera av motionerna, nämligen att det är önskvärt att organdonation endast skall ske om donatorn i sin livstid uttryckligen medgivit donation. Då tillgodoses givarens vilja och önskemål om integritet fullt ut. Det är även positivt för mottagaren. Det skulle också helt avlasta de anhöriga från svåra ställningstaganden. Men utskottets majoritet delar också socialministerns uppfattning att man inte kan besluta om en så betydelsefull förändring utan en noggrann analys av konsekvenserna av olika lösningar som kan komma i fråga. Nu har regeringen beslutat om en översyn av transplantationslagen i syfte att få bättre beslutsunderlag i dessa frågor. Det är tillfredsställande. Enligt utskottsmajoritetens mening skall utredningens resultat avvaktas innan lagförändring görs. I nuläget skulle en sådan förändring som motionärerna föreslår allvarligt kunna ändra förutsättningarna för transplantationsverksamheten, som ju faktiskt innebär möjlighet till liv och återvunnen hälsa för många svårt sjuka människor. Vi måste beakta deras situation också. I det här sammanhanget är det viktigt att framhålla att det finns ett förslag till skärpning av transplantationslagen. Förslaget innebär en klar skärpning i de fall då den avlidnes inställning inte är känd. I nu gällande lag förutsätts ett medgivande om den avlidne inte uttalat sig emot. Nu blir det tvärtom: i det nya förslaget utgår man ifrån att samtycke inte föreligger när den avlidne inte uttalat sig för donation. Är den avlidnes mening okänd och man inte kan finna en anhörig som kan fatta beslut i dennes ställe, kan transplantationsingrepp inte ske. Detsamma gäller då anhöriga är oense. Jag tycker att detta förslag innebär en bra avvägning mellan önskemålet om att stärka den avlidnes integritet och önskemålet att inte hindra en för många livsviktig transplantationsverksamhet. Enligt utskottsmajoriteten är det en etiskt tillfredsställande lösning i avvaktan på översynen av transplantationslagen. Det blir alltså inte, som det påståtts i den allmänna debatten, lättare att förse transplantationskirurgin med organ med den nya lagen. Mindre ingrepp, t.ex. tagande av hornhinna, omfattas inte av transplantationslagen i dag. Det är en brist. I direktiven till översynen av transplantationslagen ingår att se över även dessa frågor, liksom att fånga upp och bereda sådana frågor kring transplantationer som kan ha etiska konsekvenser. Det gäller också frågan om obduktion. Utskottet accepterar inte att obduktion företas när cirkulation pågår. Jag har arbetat inom sjukvården i över 20 år. Jag ser det som mycket osannolikt att en sådan obduktion skulle komma i fråga. Men det är viktigt att utredningen ser på detta så att vi helt kan avföra den här farhågan. De förslag och frågor som vi behandlar i dag har rivit upp många känslor och farhågor. Ändå är det så att det i praktiken inte sker några stora förändringar. Vi kan fatta beslut i dag så att vi får klarare regler än vad som gäller för närvarande. Och fattar vi beslut kommer vi också att få omfattande information till allmänheten och till personalen. Det blir en saklig grund för människor att kunna tänka igenom och bearbeta dessa frågor. Jag menar inte att vi skall vänja oss vid döden så att vi blir okänsliga för den. Men det är bra om vi kan vänja oss vid tanken på att vi själva eller våra nära anhöriga kan drabbas av hastig död och att vi kan ställas inför frågor om organdonation. Det är frågor som skall bemötas med vördnad och respekt, och människors undran och oro skall tas på allvar. Att i lugn och ro tänka igenom de här frågorna och tillkännage sin inställning gör att det inte behöver bli fullt så svårt när vi sedan oväntat möter dessa frågeställningar. Det sist sagda är tillämpligt både i den situation som gäller i dag och i den som blir om lagen ändras. Detta kan vara ett första steg mot ett aktivt medgivande, som så många eftersträvar. Karin Israelsson har sagt många kloka ord om personalens situation och om deras viktiga uppgifter. I stället för att upprepa detta vill jag instämma i det som hon har sagt. Fru talman!. I detta betänkande behandlas också motioner från den allmänna motionstiden som tar upp regler för obduktion och dödsbevis.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

Fru talman! Jag begärde ordet med anledning av det Ingrid Andersson sade om det aktiva donationsförfarandet. Regeringens förslag och utskottets skrivning beträffande donationsförfarandet är inte tillräckligt bra. Visserligen vill regeringen försäkra sig om att den dödes vilja inte träds för när. Men behovet av god tillgång på organ går ändå före kravet på integritet och självbestämmande, och det tycker jag inte att man kan acceptera. I propositionen sägs att donation av organ skall bygga på att ”den avlidne under sin livstid skriftligen medgett detta”. Av hänsyn till ”drastiska och oönskade konsekvenser för den redan etablerade transplantationsverksamheten”, som man skriver i propositionen, vågar emellertid regeringen inte hålla fast vid den linjen. I stället föreslår man att om den döde inte gjort några uttalanden till förmån för donation, då får de anhöriga avgöra frågan. Jag menar att det måste vara svårt för anhöriga att i en svår krissituation stå emot sjukvårdens önskningar om organ. Jag tycker att organmarknadens önskemål framstår alldeles för tydligt. Här kommer också frågan om framtida organbanker in, och den oro som många människor känner inför den frågan måste man ta på allvar. Därför vore det bättre för alla parter med ett aktivt donationsförfarande, som bygger på ett skriftligt medgivande för organdonation. Det medgivandet måste förstås innefatta alla sorters organdonation. Ingen människa har rätt att kräva organ från någon annan människa. I stället är det så att man endast kan få organ från en annan människa som gåva när givaren själv inte behöver dem. Det innebär att givaren av fri vilja måste donera sina organ. Jag tycker att det är anständigt att begära ett aktivt donationsförfarande, som säkrar rätten till integritet och självbestämmande.
Fru talman! Inga Lantz och jag har nog skilda uppfattningar i den här frågan. Inga Lantz talar med stort avstånd och nästan avsmak om transplantationsverksamhet. Jag kan inte göra det. Jag inser att den verksamheten är det stora hoppet och den stora möjligheten för många människor till ett fortsatt liv och till hälsa. Men det är ju mycket viktigt att inte någon kan kräva organ, som Inga Lantz befarar. Med den skärpning av transplantationslagen som föreslås i dag tycker jag att vi kommer en bra bit på väg mot det aktiva samtycke som Inga Lantz eftersträvar. Jag hoppas att det beslut som vi fattar i dag är ett steg iden riktningen och jag tycker också att det är fullt acceptabelt i det läge som nu råder.
Fru talman! Jag talade inte med avsmak om transplantation, men jag talar för att vi måste ha respekt för människors önskan och deras förmåga att donera organ. Jag tycker också att man skall ha respekt för människor efter deras död. Därför är det helt naturligt för mig att kräva ett aktivt donationsförfarande som bygger på ett skriftligt medgivande, och det skall gälla alla sorters organdonation. Det är en fråga om respekt för integritet och respekt för människor och människors död. Det är vad det handlar om — inte någon avsmak för transplantationer.
Fru talman! Då kan jag säga till Inga Lantz att vi delar uppfattningen att man skall ha stor respekt när det gäller de här frågorna. Jag tycker att den respekten återfinns i de förslag som kammaren har att ta ställning till i dag.

Fru talman! Vad kammaren här diskuterar är inte enbart en medicinsk fråga. Inte heller är det enbart en juridisk fråga. Så som jag upplever saken är det i grunden en livsåskådningsfråga — en fråga om människans värde, om hennes integritet, om vördnaden för dem som är i färd med att taga steget in i det stora okända. Jag har under så lång tid haft den frågan så nära mig att jag nalkas den med för varje dag och varje timme ökande ödmjukhet.

Debatten skulle ha vunnit på om man inte här och var hade försökt bestrida detta uppenbara förhållande — som till yttermera visso bestyrks av att båda frågorna är kopplade till varandra i en och samma proposition. Det är ägnat att beklaga att kirurgernas och neurologernas starka och välorganiserade påtryckningsgrupp skapat intrycket av en större enighet bland landets läkare om hjärndödens självklara supremati än vad som förmodligen är fallet, alldeles speciellt som motståndarsidan, om jag så får säga, från början och in i det sista innefattar erfarna neurokirurger och intensivvårdsläkare, som verkligen vet vad de talar om. ”Hjärndöden” innebär praktiskt sett huvudsakligen att man tidigarelägger — kanske också arbetsschemaanpassar — tidpunkten för dödförklaringen. När Sveriges Läkarförbunds ordförande inför riksdagen — som nyligen skett — på Läkarförbundets vägnar hemställer om ett nytt dödsbegrepp, har han förmodligen flertalet — men, som framgått bl.a. av protester de senaste dagarna, långt ifrån alla — av sina medlemmar med sig. För egen del kände jag mig som både läkare och riksdagsman ”överkörd” och fann mig nödsakad att efter 45 år begära mitt utträde ur Läkarförbundet. Den fråga vi i dag behandlar är, som många redan sagt, inte uteslutande och inte främst ett medicinskt-juridiskt problem. Det är fastmer en livsåskådningsfråga, en etisk fråga om ”hållning”, innerst ett personligt ställningstagande för envar av oss. Inför döden blottar vi våra huvuden, och om den döde intet annat än gott. Det skydd som envar av oss åtnjuter genom regeringsformens stadgande, att varje medborgare gentemot ”det allmänna” är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp bör enligt min mening — och jag är inte ensam om den — gälla inte bara i utlandet utan också här hemma ”avlidna svenska medborgare”. Vad jag saknat i propositionen — och ibland i debatten — är en tillräcklig känsla för den döendes och den dödes integritet. Immanuel Kant menade att ingen människa får utnyttjas som medel för någon annan, och den föreställningen kan också återfinnas hos Karl Marx. Gäller den fortfarande — eller är det nu dags att revidera den? Prot. 1986/87:117 För egen del kan jag måhända se på de här problemen med en viss distans: — 6 maj 1987 Mina organ är rimligen alltför gamla och medfarna för att vara användbara som transplantat och själv är jag också för gammal för att någon skulle anse det lönt att kosta på mig några nya. Däremot vore jag tacksam om man — när den stunden är inne — lät mig dö på det gamla vanliga viset, när hjärtat gjort sitt och inte vill mera. Mina hornhinnor vill jag nog också gärna få behålla. Jag har länge känt mig främmande inför den princip, som inneburit att man - om den avlidnes inställning inte varit känd — likväl ansett sig kunna förutsätta hans eller hennes samtycke till avlägsnandet av numera allt flera inre organ. I en så allvarlig sak som denna — och sett i förhållande till den av domstolar som brottslig bedömda gärningen att tillägna sig den avlidnes tandguld ur krematorieaskan — förefaller det i varje fall rimligare att, i enlighet med propositionens intentioner, alltid kräva ”informerat samtycke” — men av vem förutom av patienten själv? Häromkvällen kunde man på TV se en intressant film om en hjärttransplantation, där samtycket lämnades av ett minderårigt barn, varefter kirurgens blödande snitt raskt drogs genom mammans bröstkorg och ”skörden” av organ kunde börja. I en av gårdagens tidningar kunde man läsa att hjärndödsdebatten lett till en minskad tillgång på ”donerade” njurar: ”Nu är var tredje anhörig kritisk”. Man har kanske frambesvurit en reaktion, som man har svårt att hantera. Engagemanget för hjärtana har kanske kontraproduktivt drabbat njurarna. Man talar om ”organdonatorer”. Om ordet donator skall ha en konkret innebörd, måste man rimligen försöka att i större omfattning utverka skriftliga donationer av medvetna givare, som ännu är i livet. Eftersom det inte gärna kan ske vid en sjukbädd, måste man vända sig till den friska delen av befolkningen. Förr om åren hände det att människor — med eller utan ersättning — donerade sina döda kroppar till anatomiska institutioner. Det är mig obekant om så fortfarande sker i Socialsverige, men jag har svårt att tro det. Men medvetna donationer eller kontrakt, registrerade på körkort eller hos försäkringskassan, kan möjligen skapa en psykologiskt pålitligare grund för transplantationskirurgin än fiktionen om ”presumerat samtycke”, som nu i samband med dödsbegreppsdiskussionen och regeringens proposition inte längre torde kunna vidmakthållas. Vad ordförandena i Läkarförbundet och Läkaresällskapet uttalat går tyvärr inte för min del att förena med den känsla av aktning för en döende medmänniska, som följt mig genom mina medicinska studier och ett långt liv som läkare. Det är därför jag motionerat om avslag på den proposition, som en majoritet i socialutskottet nu anbefaller till antagande — ett tekniskt och juridiskt aktstycke, vilket knappast förmedlar någon känsla av vördnad för det liv, som är i färd att ändas. Snarare, med Hjalmar Gullbergs ord: Men vi som innan han är stel står vakt om den av plågor krökte uppför ett uselt skådespel. Det kan också vara skäl att erinra om att samtidigt som läkarnas 45 organisationer gjort anmärkningsvärda insatser för att befästa hjärndödsbegreppet har den övriga, övervägande kvinnliga, sjukvårdspersonalens fackliga huvudorganisation gått hårt emot det. Åtskilliga av motionerna om avslag på propositionen har också — borgerliga — sjuksköterskor som undertecknare. Hur det känns när slutet nalkas för en patient vet nog vårdpersonalen ofta mera om än den jourhavande läkare, som tillkallas för att fastställa dödsfallet. Låt mig återge några rader ur en dikt av Reidar Ekner: Ditt liv är ditt enda. Så länge som möjligt skall du äga din levnad. —-—- Ett ljus det brinner till det slocknar och lyser upp tills dess. Här, i dig är livet inte slut. Det är, det pågår —- livet här vid gränsen har så låga anspråk. Att det är tacksamt för så litet. har andra lagar. Ställer andra krav. De gäller inte här. Men nu är det alltså här i Sveriges riksdag som medborgare, vilka i bästa fall själva förskonats från en alltför nära kontakt med döende och döda, skall ”tycka till” och besluta om fastställandet av döden och om de rättigheter samhället skall överantvarda till utomstående evad det gäller att beröva den dödförklarade några av hans eller hennes ännu levande organ. Men det är ju inte så enkelt att man antingen är levande eller död. Livet går, långsamt eller snabbt, över i döendet. Därnäst följer dödförklaringen, då ännu många av de inre organen fortfarande är levande och just därför åtråvärda, och till sist blir man ett lik. Innan man dödförklaras skyddas man obetingat av grundlagen. När man blir lik skyddas man av brottsbalken. Det är i tiden omedelbart efter dödförklaringen som det — enligt min mening med orätt — har förefallit att vara ”fritt fram”. Var finns här hälsooch sjukvårdslagens målsättning: Integritet och självbestämmande? Sannerligen, det är ingen lätt uppgift som förelagts riksdagen, och det finns skäl att erinra om att det faktiskt finns en knapp som heter ”avstår”. För egen del har jag brottats med denna problematik i många år. Men vad man tänkt, sagt och skrivit i flera decennier sopas ju raskt bort i den propagandastorm som nu med massmediernas hjälp svept fram från företrädarna för de presumtiva organmottagarna. Jag kan självfallet också förstå deras bevekelsegrunder. I den här frågan finns det två sanningar, eller i varje fall två sidor av sanningen: Organmottagarnas och de som berövas delar av sin kropp. Det är de senares talan jag sökt föra. Fru talman! Jag är medveten om att, efter den omfattande propagandainsats som gjorts från den ena sidan och det mera fåordiga försvar som hittills mobiliserats för de till döden vigda, fru Sigurdsen — och med henne också förmodligen fru Ahrland — kommer att stå som segrare på valplatsen i ett ärende, som tidigare ansågs böra anhängiggöras endast om man kunde räkna med allmän enighet. Nu får vi av allt att döma något som skulle kunna kallas den socialdemokratiska döden. För egen del gör jag mig inga förhoppningar om att man skall lyssna till vad jag — utan att kunna åberopa mig på några organisationer — har att andra, nu lika litet som i andra sammanhang här i riksdagen. Integritet, respekt och värdighet är föga gångbara begrepp i vår tid — inte heller åtskilligt annat ”om vilket man i sin tystnad vet något, men finner det vara lönlöst att tala” , som kvarngubben säger hos Harry Martinson i ”Den saktmodige”. Fru talman! Ännu återstår mig några smärre sysslor att svara för, men när hösten kommer skall kammaren inte längre behöva besväras av en fritänkare, som i dag likväl ansett sig skyldig att ställa upp för vad Hjalmar Gullberg kallat ”värdighet i döden”.

Fru talman! Jag skall inte replikera på de sakfrågor som Biörck i Värmdö tog upp. De har diskuterats ingående tidigare. Jag kan inte heller hålla något stort filosofiskt tal. Jag begärde replik endast på en punkt, som jag också försökte framföra i mitt huvudanförande. Var finns människans, själens och andens centrum? Var finns människoandens centrum? Om man ser det ur livsåskådningssynpunkt kan jag inte komma fram till annat än att det måste vara hjärnan. Det är därifrån våra impulser går ut. Det är där vi formulerar den litteratur som skrivs. Det är där vi formulerar våra ord i den här kammaren. Det är därifrån våra böner går. Det är där livet har sitt centrum och där som livet regleras — kroppen, själen och anden. Jag har, fru talman, velat säga detta därför att det för många säkert är en stor fråga.
Fru talman! Jag skall inte replikera på ett, som jag upplever det, mycket ödmjukt och fint inlägg, utan jag vill bara komplettera med ett par siffror som kanske kan vara av intresse, eftersom frågan har tagits upp hur pass stort stödet från läkarkåren kan vara. Samtliga sextio sektioner inom Läkaresällskapet har tillfrågats. Också neurokirurgernas majoritet liksom intensivvårdsläkarna stöder utskottets förslag. Man har personligen tillfrågat de 844 intensivvårdsläkarna, som ju vårdar de patienter som är aktuella. Av dessa läkare har 12 tagit skriftligt avstånd från förslaget om hjärnrelaterat dödskriterium.

Fru talman! Under de senaste veckorna har jag fått många brev och telefonsamtal från både vänner och för mig obekanta personer, som uttryckt oro inför det beslut som riksdagen nu skall fatta i frågan om en lag om dödens inträde. Det är brev från Missionsförbundets pastorer i övre Norrland, från Mjölby Missionsförsamling, från Ruth Sörenson, från Björn och Eva Kåhre, från Korskyrkan i Jönköping, från Anne-Marie Odén och från många, många andra. Först är det många som undrar om vi riksdagsmän hunnit sätta oss in i frågan tillräckligt. Mitt svar är att folkpartiets riksdagsgrupp har ägnat osedvanligt mycket tid åt föredragningar och överläggningar kring dödsbegreppet. Vi har lyssnat till läkare med olika uppfattningar, vi har tagit del av ett stort antal debattskrifter och debattartiklar, vi har medverkat i många möten av olika slag kring denna sak. I folkpartiets riksdagsgrupp har vi självfallet frihet att rösta efter vår egen övertygelse i detta ärende liksom i andra som har karaktär av att också vara samvetsfrågor. Personligen har jag kommit till att jag i dag måste stödja propositionens förslag. Det har därvid inte varit utan betydelse att Svenska ekumeniska nämnden, Sveriges frikyrkoråd, De fria kristna samfundens råd, Sveriges kristna ungdomsråd och Katolska biskopsämbetet i sitt gemensamma remissvar intar samma ståndpunkt. Likaså har ärkebiskopen ställt sig bakom förslagen till dödsdefinition, dödskriterier och de överväganden som görs kring transplantationsverksamheten. Dessa står enligt ärkebiskopen i samklang med den kristna kyrkans helhetssyn på döden. Åtgärderna är i överensstämmelse med den grundläggande respekt för människoliv som människovärdesprincipen är ett uttryck för. De ligger också i linje med den humanistiska människosyn som samhället omfattar och kyrkan stöder. Den nu föreslagna, hjärnrelaterade dödsdefinitionen har utformats i samarbete mellan bl.a. läkare, teologer, filosofer och jurister och har fått stöd av de flesta remissinstanser. Motståndarna till propositionens förslag om en hjärnrelaterad dödsdefinition har hävdat att denna definition tillkommit endast för att tillgodose transplantationskirurgins krav och att den rent av innebär en medveten manipulation av dödsbegreppet för att kunna tillmötesgå dessa krav. Om denna manipulationsteori skriver styrelsen för teologiska fakulteten vid Uppsala universitet i sitt remissvar: ”Styrelsen vill med emfas understryka att detta slags beskyllningar mot utredningen saknar grund.

Cirkuläret är en halvmesyr och ett provisorium, som lämnat de grundläggande principiella och etiska frågorna kring dödsbegreppet och dödskriterierna olösta.” Svenska kyrkans centralstyrelse påpekar att döden som en biologisk process börjar mycket tidigt i människans liv. Morientes nascimur — vi föds döende. Insikten om detta är ur den kristna trons synpunkt viktig. Medvetandet om detta är i det personliga bearbetandet av dödsproblemet en hjälp att nå saklighet. Andra talare har i denna debatt diskuterat frågan från medicinska och etiska utgångspunkter. Jag har velat peka på att det också i ett teologiskt perspektiv och med ett kristet betraktelsesätt är naturligt att stödja proposi tionen. Den uppfattningen har alla representativa organ för den svenska kristenheten. Det är också den syn som delas av många av oss som har en liberal grundsyn och samtidigt vår förankring i evangeliet och den kristna kyrkan. Det är fullt förenligt att i dag rösta för den nya dödsdefinitionen och på söndag i kyrkan läsa med i trosbekännelsens ord: ”Vi tro ock på de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”

Fru talman! Så står vi nu här, inför att trycka på våra knappar och rösta om när döden egentligen inträffar. Hur många av oss är mogna för att fatta ett sådant beslut? Kan vi någonsin bli mogna att som politiker bestämma när döden inträder? Om vi bara ser det rationellt och tekniskt, kanske vi upplever att vi kan ta ställning. Det verkar ju så logiskt. När hjärnan är död så är väl människan död. Punkt och slut. Vi vill ju som politiker verka rationella, basera våra beslut på fakta och inte på känslor. Så har också jag tänkt. I flera år har jag funderat, vacklat mellan olika ståndpunkter. Inte ens när propositionen lades fram var jag riktigt säker på mitt ställningstagande. Men så började jag tänka helt praktiskt. Vad händer i den och den situationen? Och då behövde jag inte fundera särskilt länge till. Det nya dödsbegreppet är helt obegripligt, mänskligt sett. Jag tror att vi som enskilda riksdagsledamöter gör oss skyldiga till ett oerhört övertramp av våra befogenheter, om vi röstar igenom en död som strider mot de principer som människor använt sedan mänskligheten föddes. Vi människor är utrustade med fem sinnen. Med de sinnena kan vi uppleva döden. Vi kan se den, vi kan höra när hjärtat slutar slå, vi kan känna den. Men vi behöver inte ha studerat medicin, vi behöver inte lita till några experter, vi behöver inte ta del av några undersökningsresultat — vi kan lita till oss själva. Vi ser döden. Sedan kan det ta nog så lång tid att med vår hjärna och vårt intellekt förstå att det hänt. Än så länge kan ingen lura oss om döden. Jag har mött människor som haft anhöriga som dött plötsligt och som de av någon anledning aldrig fått se som döda. I åratal har de plågats av ångest och av fantasier kring detta. Fast de med sitt intellekt vet att personen är död, har de ändå undrat — därför att de aldrig med sina sinnen upplevt det. Hur blir det då med den nya döden? Tänk om ett av mina barn råkar ut för en olycka. Efter någon dag säger läkarna: Hon är död. Men som en konsekvens av detta stänger de ändå inte av respiratorn, därför att de behöver kroppen för transplantationer. Om de omedelbart stängde av respiratorn när dödförklaringen skett, så skulle ju den synliga döden följa direkt på den osynliga och några större problem skulle inte uppstå. I propositionen ger man sken av att så kommer att ske i nästan alla fall. Det är förmodligen inte sant, utan kroppen skall man fortsätta att hålla liv i därför att man behöver den. Skall jag då ta avsked av mitt döda, men till synes levande barn och gå ifrån sjukhuset? Nej, det gör jag naturligtvis inte. Jag kommer att stanna där tills jag kan se döden med mina egna ögon, känna med mina händer och höra med mina öron att hjärtat slutat slå. Och det inträffar inte förrän respiratorn är avstängd och cirkulationen upphört. Då, men först då, kan jag uppleva mitt barn som dött, och först då kan jag ta avsked. Jag måste kunna lämna sjukhuset och veta, att nu är min anhöriga död, nu skall hon föras därifrån och jag kan börja ordna begravningen. Det blir ju fullständigt orimligt om jag skall lämna sjukhuset med läkarens ord ”hon är död” ringande i öronen, trots att jag inte kan se det. Jag vet ju att hon ligger där på ett rum och andas och ser ut som vanligt. Skall jag då gå hem och säga att hon är död? När kan egentligen begravningen ske? Man kan ju inte stoppa någon i jorden som andas och där hjärtat slår. Förespråkarna för hjärndöd säger att några organbanker inte skall tillåtas, men några absoluta gränser för hur länge man kan hålla liv i en död människa anges inte. I Japan har det skett i 54 dygn, med den kunskap man har i dag. Ännu mer absurt blir det när en gravid kvinna drabbas av total hjärninfarkt. Med den nya definitionen förklaras hon då för död, men för att rädda det väntade barnet stänger man inte av respiratorn. På den här centrala punkten är betänkandet synnerligen oklart. Så här står det: ”Sedan diagnosen total hjärninfarkt ställts skall fostret om det bedöms livsdugligt så snabbt som möjligt förlösas med kejsarsnitt.” Om så sker blir det inga avgrundsliknande problem. Då föds barnet inom kort. Men om barnet inte bedöms som livsdugligt utanför moderns kropp? Skall man då stänga av respiratorn, trots att barnet kanske skulle överleva om det fick vara kvar i moderns kropp ytterligare ett par veckor? Det är också medicinskt möjligt att hålla liv i kroppen ytterligare några veckor, och kanske är det just de veckorna som avgör om fostret skall bli en livsduglig människa utanför moderskroppen. Min fråga till utskottet är: Om en kvinna är i t.ex. 21:a veckan av sin graviditet, skall man stänga av respiratorn då? Jag hoppas svaret blir nej. Jag hoppas svaret blir, att man självfallet skall försöka rädda barnets liv. I så fall är dock betänkandet synnerligen oklart. Men om man nu håller liv i kvinnan ytterligare några veckor för att rädda barnet, då är inte kvinnan död för mig. Det är helt omöjligt. Om hon är oundvikligen nödvändig för ett nytt livs överlevnad, hur kan hon då vara död? Utanför livmodern kan barnet inte överleva. Livmodern är den perfekta kuvösen. Även om moderns hjärna är död, så är hennes kropp - visserligen med artificiell hjälp utifrån — det enda ställe där barnet kan växa till ett eget människoliv. Är modern då bara ett dött, tomt skal? Ja, med den nya definitionen av död är hon det. Jag tror ingen människa fattar detta. Det är omänskligt, det är obegripligt, det är osmakligt, det är oetiskt att ett barn skall födas av ett kanske flera veckor gammalt lik. Människan är inte bara en själ med högsäte i hjärnan. Människan är också en kropp. Tillsammans, kropp och själ, blir det en individ, en människa. Vad tror vi oss om, vi riksdagsledamöter, som kan säga att en havande kvinna, som föder och när ett barn, bara är ett skal som är dött? Och vad skall mannen göra? Skall han gå hem när hans hustru dödförklaras? Skall han ringa efter ett par veckor och fråga om han har fått ett barn? Eller skall han fråga efter hur hans hustru mår? Kan man fråga hur en död mår? Hur blir det med arvet? Tänk om kvinnan har en del pengar men är ogift. När hon dödförklaras måste väl hennes pengar gå till dem som då är arvsberättigade. När sedan hennes eget barn föds en vecka senare, får barnet något? Jag har valt att ställa de här praktiska och obehagliga frågorna därför att jag menar att om vi i dag tar ställning till ett nytt dödsbegrepp skall vi veta, ända in i själen, vad det är vi beslutar om. För mig har dödsbegreppet ingenting med möjligheten att transplantera att göra. Det är för mig en helt annan frågeställning. Den som under sin livstid aktivt vill donera t.ex. sitt hjärta vid en eventuell hjärninfarkt skall kunna göra det. Men inte förrän den operationen är slutförd och personens cirkulation upphört anser jag dödförklaringen kan ske. Om jag någon gång skall bära en annan människas hjärta i mitt bröst, då vill jag sannerligen veta att dess ursprunglige innehavare önskade det! Jag tror att en gigantisk missuppfattning råder om det nya dödsbegreppet. Många tror att det i dag finns många patienter på våra sjukhus som hålls vid liv med artificiella metoder men som med en ny definition skulle slippa detta. Det nya dödsbegreppet har ingenting med detta att göra. Redan i dag stänger man ju respiratorn — efter överenskommelse med de anhöriga — när man vet och har konstaterat att all behandling är meningslös. När hjärtat sedan slutat slå dödförklaras människan. Något nytt dödsbegrepp behövs alltså inte. Jag tycker också att det är riktigt att det är läkarna som skall avgöra när en meningslös behandling skall avbrytas. Det är ju bara läkarna som kan bedöma vilka behandlingsformer som är meningslösa. Vi som sitter i den här salen och skall rösta i den här frågan, vet vi mer än alla de sjuksköterskor som vårdar döende och som kommer att få tala med de anhöriga? Nej, det vet vi inte. Varför lyssnar vi då inte på deras protester? Neurokirurgerna på Karolinska, just de läkare som förmodligen behandlat och bedömt flest hjärndöda lyssnar vi inte på dem heller? Också de går ju emot det nya förslaget. Eller professor Loma Feigenberg, som under många år vårdat döende på Radiumhemmet, lyssnar vi inte på honom heller? Han säger: ”Döden kommer att kringgärdas med alltmer medicinsk teknik och det kommer att bli allt svårare att inom sjukvården åstadkomma en människovärdig död.” Han vill också att vi röstar nej. De här rösterna, sjuksköterskorna och de läkare som under många år haft ansvar för just hjärndöda patienter, borde vi inte lyssna extra mycket på dem? Vad säger vi till alla de tusentals människor som är oroade? Ett nytt dödsbegrepp måste omfattas av en stor del av befolkningen. Så är inte fallet i dag. Det kan man omöjligen säga, när de närmast berörda — de som arbetar med just dessa patienter, alltså sjuksköterskorna — går emot förslaget. Döden får aldrig bli en fråga för politiskt röstande. Jag skall inte behöva läsa medicin eller många promemorior för att kunna begripa döden. Människan är utrustad med sinnen, och därför, fru talman, skall jag också med mina sinnen även fortsättningsvis kunna konstatera döden. Jag skall själv kunna uppleva den. Ingen annan skall behöva tala om det för mig. Etiken måste gå före tekniken. Jag yrkar avslag när det gäller den nya definitionen av död samt bifall till reservation 1.

Fru talman! Först och främst vill jag säga att jag reagerar litet grand på Margareta Perssons tolkningar och ordvändningar. Jag har litet svårt att acceptera en del av det hon sade. Hon beskriver en situation som kan tänkas uppkomma. Vi föreställer oss alltså att hon vid sitt barns sida får höra att barnet dödförklaras med hjälp av de nya dödskriterierna. Hon befarar då att respiratorn skall fortsätta att gå, därför att man behöver barnets kropp. Men det är ju inte så det går till. Margareta Persson kommer ju i så fall att få frågan om man får göra ett transplantationsingrepp. Man följer då helt och fullt — den saken är utredd — det besked som Margareta Persson ger. Den situation som Margareta Persson här illustrerar återfinns således inte i verkligheten. Sedan något om den situation som uppstår när en moder dör och man vill rädda barnet. Det står mycket riktigt att läsa att barnet skall bedömas vara livsdugligt. Jag tycker att det är olyckligt om vi fastställer den tid som fostret skall ha funnits i moderns kropp, därför att det rör sig om ganska osäkra mått. Det måste vara läkarnas uppgift att bedöma om barnet är livsdugligt. Om barnet är livsdugligt, finns det en chans att rädda barnet genom fortsatta medicinska åtgärder. Respiratorn får alltså fortsätta att gå. Men om barnet inte är livsdugligt och man har konstaterat att hjärnan är död, kommer kroppen att förändras och förfalla, även om medicinska insatser görs. Det är sålunda ingen bra kuvös för barnet att växa till i. Om barnet inte bedöms vara livsdugligt, finns det alltså inte någon anledning att fortsätta med den medicinska behandlingen. Även om man låter respiratorn fortsätta att gå, vet ingen av oss när moderns hjärta slutar slå — och det gör det ju strax efter det att man har upphört med den medicinska behandlingen. Om hjärtat slutar slå, finns det ingen tid till godo när det gäller att rädda barnet. Detta får bli mitt svar till Margareta Persson.
Fru talman! Jag förstod att mina ord skulle väcka uppseende. Det är alltid obehagligt att tala om praktiska saker. Det är ju mycket lättare att krypa bakom ett intellektuellt resonemang. Men alla kan vi hamna i sådana här ytterst konkreta situationer, och därför måste vi också ta upp dessa saker. Först när det gäller resonemanget om att respiratorn kan fortsätta att gå när en anhörig till mig dödförklaras. Det är klart att jag förstår vad Ingrid Andersson säger. Om jag inte vill vara med om en transplantation, kommer en sådan heller inte att ske om det gäller mitt barn. Men vad jag menar är att jag aldrig kommer att kunna uppleva en anhörig som död så länge han eller hon ligger där på sjukhuset och andas. Jag kan alltså inte uppleva döden förrän jag ser den. Eftersom det kan handla om timmar och faktiskt också om dagar, kan det bli oerhört påfrestande att leva i en sådan här situation. Läkarna säger att människan i fråga är död, men man kan inte se det. Vad Ingrid Andersson säger om fostret stämmer inte. Också Ingrid Andersson vet att man i dag inte kan säga att ett foster i tjugonde eller tjugoförsta veckan är livsdugligt utanför moderns kropp. Men nog skall man väl försöka rädda barnet, och då måste respiratorbehandlingen pågå så länge det är möjligt. Därigenom klarar man kanske barnet. Jag antar att det skall vara möjligt. Men då kan vi ju också få den obehagliga och orimliga situationen att en mor får ligga på detta sätt i kanske flera veckor med ett barn som växer inom sig.
Fru talman! Jag är själv sjuksköterska. Jag tycker visst inte att det är svårare att tala om praktiska saker som sker i verkligheten än att föra intellektuella resonemang. Jag kanske har svårare att göra det senare. När det gäller att rädda barn i den situation som här har beskrivits är det riktigt att så sker, om barnet bedöms vara livsdugligt. Men naturligtvis är det inte fråga om någon helt säker bedömning. Man tar givetvis vissa risker. Det kan alltså vara mer eller mindre säkert att man lyckas. Det är dock läkarna som får göra en bedömning. Men det är ändå så, att även om respiratorn fortsätter att gå och modern är hjärndöd, slutar hjärtat att slå. Man kan inte avvakta ett sådant osäkert ögonblick. Man har alltså att inom en kort tidrymd ta ställning till om barnet är livsdugligt och då måste de åtgärder vidtas som är möjliga.

Fru talman! För några få promille av de döende har den medicinska tekniken skapat en tidsmässig åtskillnad och en delvis annan relation mellan hjärtats och hjärnans död. Det är det som har försatt oss i en ny situation, och den situationen kräver ett ställningstagande. Jag är anhängare av det nya dödskriteriet för de här fallen, och jag är det av mycket bestämda moraliska skäl. Jag anser att motståndarna till det nya dödskriteriet inte tar sitt moraliska ansvar. De resonerar gärna i moraliska termer, men de har ingen klar moralisk princip. Deras förhållningssätt är undanglidande och tvetydigt och saknar etisk konsekvens. Låt oss börja med inställningen till hjärta och hjärna. Vad är hjärtat? Det är en muskel som beror av något utanför sig själv. Den saknar eget medvetande. Den representerar en vegetativ form av liv — en icke — mänsklig form, skulle man kunna säga. Hjärnan däremot är centrum för det centrala nervsystemet. Genom den speglar människan verkligheten i sina inre upplevelser. Genom den bygger vi ständigt upp nya alltmer sammansatta psykiska strukturer. Den är utgångspunkten för allt skapande och all andlighet. Motståndarna till hjärndödsbegreppet försöker på ett egendomligt sätt tillägga hjärtat mystiska egenskaper, vars natur de inte kan förklara för sig själva. Men hjärnan, som är skapelsens mest unika företeelse, något av det mest egenartade, förfinade och vördnadsbjudande som existerat på jorden — den vill motståndarna ge någon sorts andrahandsställning. Jag kan inte se att det är en särskilt bra etisk och moralisk utgångspunkt. Motståndarna till hjärndödsbegreppet vill inte ta ansvar för den nya situationen. De vill skjuta över avgörandet på enskilda läkare. De ger därmed dödsbegreppet en subjektiv och relativ karaktär. Vem som är död, det kan då växla från situation till situation. I två likadana fall kan den ene bli förklarad död, den andre inte. Och vad som är farligare: med en så subjektiv tolkning är det risk för att avbrytandet av behandlingen avgörs just av vad som i den enskilda situationen bedöms som ändamålsenligt. Detta är att vägra att ta det moraliska ansvaret. Det är moralisk relativism. Det är underkastelse under enskildas godtycke. Att vara anhängare av hjärndödsbegreppet är däremot att säga: Här finns ett kriterium, byggt på faktiskt kunskap, möjligt att förstå för alla, obligatoriskt i sin tillämpning, lika för alla. Detta är den klart mest konsekventa moraliska hållningen. Ännu egendomligare är motståndarnas argument, när de säger att man inte kan lagstifta om döden. Naturligtvis kan man det. Motståndarna själva har en lag — det subjektiva avgörandets lag. Det är bara det att den lagen inte har passerat riksdagen. Anhängarna av det nya dödsbegreppet förordar däremot en lag antagen av våra demokratiska institutioner, som är en produkt av medborgerligt ansvar. Jag menar att detta sistnämnda är den klart mest konsekventa moraliska positionen. Mest egendomligt är motståndarnas förhållningssätt när det gäller sambandet mellan död och transplantation. Motståndarna till det nya dödsbegreppet är nämligen i de allra flesta fall inte motståndare till transplantationer. I princip är de för transplantationer. De kan inte gärna hävda, att man inte skall göra allt man kan för att hjälpa hjärtsjuka, diabetiker och njursjuka. Men de hamnar i en ohållbar etisk position, när det gäller transplantation av organ som måste eller bör tas från en kropp där cirkulationen fortfarande är i gång. Antingen måste de då säga att sådana organ kan importeras — dvs. låta andra fatta de svåra besluten ännu en gång — eller också skall vissa organ kunna avlägsnas från en människa som fortfarande är juridiskt sett levande. Detta är en moraliskt helt ohållbar position. Det är moralisk vilsenhet. Det problemet kan motståndarna bara lösa genom att säga att transplantationer över huvud taget inte får äga rum — men en sådan hållning är de alls inte beredda till. Det har i debatten talats om att vi riskerar att komma på ett moraliskt sluttande plan. Jag menar att motståndarna till det nya dödsbegreppet är de som själva försätter sig på ett sluttande plan. De vill nämligen inte stå upp inför den nya situationen. De vill inte vidga det moraliska ställningstagandet och förhålla sig. De flyr in i en hållning som lämnar viktiga frågor obesvarade. I denna motståndarnas hållning ligger också fördolt ett kunskapsförakt. De faller tillbaka på mystiska definitioner. De vill ha en subjektiv upplevelse av döden som grund. De vill inte ha en konstaterbar allmängiltig definition. Också detta är en allvarlig moralisk oklarhet, eftersom det måste finnas en social, samhällelig definition på ett socialt allmängiltigt problem. Denna deras oklarhet ger sannerligen ingen trygghet. Med detta vill jag givetvis inte hävda att det nya dödsbegreppet skulle vara problemlöst. Det ställer oss naturligtvis inför nya frågor, som vi moraliskt måste förhålla oss till. En sådan fråga, som har debatterats i många omgångar här i dag, är förhållningssättet inför en hjärndöd patient som är gravid. Jag menar att det finns en moralisk lösning också på det problemet. Frågan om dödsdefinitionen blir egentligen ganska underordnad, därför att det finns en överordnad princip, nämligen att handla efter vad som är bäst för barnet. Detta ger en klar moralisk hållning i varje enskilt fall. Den tar självfallet också över transplantationsintresset. Jag tillhör dem som ser en djupt etisk mening i att man efter sin död kan skänka en annan människa hälsa. Om jag förlorade ett barn skulle det vara en lisa i sorgen att veta att något av barnets organ kunde fylla en sådan funktion. Ett sådant bidrag skulle vara en viss tröst inför döden, och jag skulle inte ha någon annan inställning till detta problem, oavsett om jag var troende eller icke troende. Jag tillhör inte dem som anser att transplantationskirurgins status skall få breda ut sig över andra, mindre glansfulla medicinska verksamheter, som primärvården. Det är en viktig prioriteringsfråga som måste uppmärksammas. Jag förstår dock inte dem som vill försvåra och förhindra möjlig hjälp åt svårt sjuka, som organtransplantation kan ge. Det är ytterligare en moraliskt diskutabel hållning. Fru talman! En samhällelig fråga kräver en samhällelig moral. Denna samhälleliga moral bör formuleras av demokratiska institutioner i en demokratisk beslutsprocess.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

Fru talman! Frågan om ett nytt dödskriterium är inte en partipolitisk fråga. Här får den enskilde riksdagsledamoten lita till sin egen tankeverksamhet, för en gångs skull, när han eller hon fattar beslut i frågan. Här borde alltså en debatt i kammaren vara meningsfull. Inga röstningsdirektiv i riksdagsgrupperna har föregått dagens debatt. Det finns emellertid en politisk aspekt: Varför skall ett lands parlament bestämma i denna fråga? Det är att politisera denna mycket ömtåliga fråga, om vilken författaren P. C. Jersild häromdagen i en krönika i DN skrev: ”Det är inte lätt att veta hur man skall ställa sig.” Hur skall då vi politiker kunna veta, när inte ens utbildade läkare vet? Är det då inte barockt, ja, groteskt, att vi på politisk väg skall bestämma om en människa är död eller inte? Fru talman! Från början tyckte jag att förslaget om ett hjärnrelaterat dödskriterium var rätt, riktigt och rationellt, men så började jag läsa utredningen om dödsbegreppet. Jag lyssnade på läkare från båda håll, och jagläste slutligen propositionen. Då kom jag till den motsatta uppfattningen. Vad är det som har hänt? Jo, hittills har på jorden omkring 75 miljarder människor dött, och de har nästan alla dödförklarats utan stöd i någon lag om dödens inträde. Ingen har upplevt detta som ett problem. Den enskilda människan har lätt kunnat konstatera dödsfallet genom att blott lyssna till hjärtats upphörande slag, till sista andetaget vid någon nära anhörigs bortgång. Man har med blotta ögat kunnat konstatera att livsviktiga funktioner har upphört, t.ex. vid stridskamraters våldsamma död på något av världens många blodiga slagfält. 1974 och 1975 förklarade socialutskottet att ett i lag fastställt dödsbegrepp skulle kunna få svåröverblickbara juridiska konsekvenser och att utskottet därför var tveksamt till om en ny innebörd av dödsbegreppet skulle godtas av en vidsträckt opinion. Utskottet underströk särskilt att allmänhetens inställning måste tillmätas stor betydelse i sammanhanget. Det är därför verkligen förvånande att regeringen inte har redovisat någon undersökning om allmänhetens inställning till det nya lagförslaget utan blott har återgivit en rad yttranden från officiella remissinstanser, vilka inte kan sägas representera allmänhetens inställning. Att regeringen då föreslår ett nytt dödsbegrepp och socialutskottet sedan tillstyrker detta är för mig obegripligt. Läser man nämligen den fristående sammanfattning av betänkandet från utredningen om dödsbegreppet som socialdepartementet låtit utge och som undertecknats av dåvarande hälsovårdsministern, numera socialminister Gertrud Sigurdsen, får man på s. 33-34 följande upplysning till livs: ”Det kanske kan tyckas som om utredningen ägnar sig åt vetenskapliga hårklyverier. Men frågan om när en människa skall anses död eller levande rör alla människor, också dig och mig, inte bara läkarna, kyrkan eller rikdagen. Det gäller att hitta fram till en definition av när döden inträder, som kan tillämpas i alla tänkbara situationer på alla människor och som kan accepteras av alla parter i samhället. Och den måste stå sig under överskådlig framtid.” Men detta förslag accepteras inte av alla parter i samhället. Tvärtom har vi fått en mycket livlig debatt med många kritiska inlägg. Inte ens läkarkåren är enig. Ännu obegripligare blir det att regeringen kan framlägga detta förslag när man läser vidare i socialdepartementets fristående sammanfattning.

Om så är fallet har vi inte tagit reda på. I stället lägger man nu fram ett förslag som har väckt mycket stor kritik. Nu har utskottet tyvärr tillstyrkt detta förslag. Men det finns en sak som jag tycker att man kan hålla utskottet räkning för, nämligen att det föreslår en annan benämning på den nya lagen efter påpekande av Gunnar Biörck. Den skall benämnas lag om kriterier för bestämmande av människans död. Propositionens förslag om, som det heter, lag om dödens inträde, är helt orimligt. Om vi skulle lagstifta om dödens inträde kunde det endast gälla en lag om dödsstraff. Genom en dödsdom bestämmer man dödens inträde. Denna lapsus i regeringens lagförslag kan dock inte helt lastas föredragande statsråd. Förslaget kom ursprungligen från justitiekanslern, som i överdrivet nit blev alltför juridisk. Men socialutskottets lilla korrigerande insats är inte tillräcklig för att få mig att ändra uppfattning, nämligen att riksdagen bör avslå förslaget om ett nytt dödsbegrepp. Vi har, som här har nämnts, fått en mängd skrivelser från olika håll, både från motståndare till och anhängare av det nya lagförslaget. Tidigare debattörer har hänvisat till dem. Jag skall inte upprepa deras innehåll. Men jag vill peka på en sak som inte har framhållits. Utskottet och flera deltagare i debatten har sagt att alla andra jämförbara länder, undantagandes Danmark, och Sverige, har infört ett hjärnrelaterat dödskriterium. Javisst, men även om omdömeslösheten är utbredd är det ingen anledning för oss att efterlikna den. Observera att endast ett fåtal länder har lagstiftat om det hjärnrelaterade dödsbegreppet. Det visar att detta inte är en fråga som ett lands parlament alls behöver befatta sig med. Observera också att Svea hovrätt och även JO avstyrkte förslaget om ett i lag fastställt dödsbegrepp. Alla vet att man inte behöver en särskild lagstiftning för att tillåta hjärttransplantationer. Vi har sedan länge accepterat transnationella transplantationer. Vad frågan gäller nu är naturligtvis att möjliggöra hjärttransplantationer även i Sverige, att upphöra med vår officiella dubbelmoral, som tillåter oss att sända svenska patienter till utlandet för hjärtbyte, medan vi däremot inte tar emot utlänningar med motsvarande behov. Se på andra länder! Finland har ingen i lag given definition på när människans död inträffar. I stället har man, och det påpekas i utredningen om dödsbegreppet, intagit den ståndpunkten att fastställandet av dödskriterier är en uppgift som på grund av läkarvetenskapens rön bör lösas genom administrativa föreskrifter. Se på Norge! Där godtas hjärnrelaterade dödskriterier som grund för dödförklaring efter en kunglig resolution den 10 juni 1977 med föreskrifter om dödsdefinitionen. I utomnordiska länder varierar formerna för ett accepterat hjärndödsbegreppi hög grad mellan länderna, t.o.m. olika områden inom ett och samma land. Bara ett fåtal länder har ett i lag stiftat, av parlamentet fastställt dödsbegrepp, t.ex. Frankrike, Grekland, Italien, Storbritannien och även Österrike. I ytterligare andra länder har frågan inte ens behandlats i något officiellt organ, utan man har sett det som ett renodlat medicinskt spörsmål. Hjärnrelaterade dödskriterier har då börjat tillämpas genom att enskilda läkare eller sammanslutningar av läkare har övergått till att i praktiken lägga dessa till grund för dödförklaring. Ibland har denna praxis därefter, eller t.o.m. dessförinnan, bekräftats genom att landets centrala organisation, de medicinska fakulteterna eller en grupp experter på området har utfärdat riktlinjer för läkarnas handlande. Ibland har sådana riktlinjer utarbetats även på lokal sjukhusnivå och med giltighet endast för läkare som tjänstgör där. Vidare påpekas i utredningen om dödsbegreppet att de kriterier som används på skilda håll i världen inte alls är ensartade. I allmänhet bygger man dem på ett upphörande av funktionerna i hela hjärnan. Endast i Storbritannien anses det tillräckligt att hjärnstammens funktioner fallit bort för att dödförklaring skall ske. Varför är då en stor del av den svenska läkarkåren så angelägen om att riksdagen i lag skall fastställa ett hjärnrelaterat dödskriterium? Jo, det är för att de inte vill bli anklagade, åtalade och fällda för att de tar organ från en hjärndöd människa. Det är den faktiska bakgrunden till dagens fråga. Vi har aldrig sagt att det är enbart detta skäl som ligger bakom, vilket har påståtts i debatten, men det är den främsta bakgrunden. Därför har flertalet av våra transplantationskirurger sagt att om vi skall genomföra hjärttransplantationer i Sverige måste vi ha en lag som klart faställer dödsbegreppet, så att vi inte riskerar åtal för mord när vi gör ingrepp på en hjärndöd människa. Jag tycker att det är groteskt att riksdagen skall besluta om när en människa skall anses vara död. Det måste självklart ankomma på läkarna att avgöra detta. Så har det varit i många århundraden. Det finns ingen anledning att ändra på det för att vi har gjort framsteg inom intensivvården och transplantationstekniken under de senaste 20 åren. I sin skrivelse till socialutskottet den 16 mars anför Svenska läkaresällskapet att frågan om när en människas död inträder har etiska implikationer av stor betydelse. Man vänder sig sålunda mot dem som vill ändra transplantationslagen så att det skall bli tillåtet att avlägsna hjärtat eller andra livsviktiga organ från en människa med total hjärninfarkt, trots att hon skall betecknas som levande till dess blodcirkulationen har upphört, dvs. tills hjärtat är uttaget. Jag citerar nu direkt vad som anförs på sid. 7 i denna skrivelse: ”Enligt Svenska Läkaresällskapets bestämda uppfattning är det oacceptabelt att under några omständigheter tillåta sådana ingrepp på en människa som anses levande.” I en skrivelse till samtliga ledamöter av Sveriges riksdag, daterad den 21 april, anför Svenska läkaresällskapet sex punkter. De har lästs upp här,och jag skall bara upprepa den sista punkten, nämligen ”att avlägsnande av livsviktiga organ från individer, som betecknas som levande, är etiskt oacceptabelt, vilket motiverar att döden definieras i lag”. Men, fru talman, detta är en ohållbar argumentering. Enligt Svenska läkaresällskapet är patienten död när han är hjärndöd. Detta är då en medicinsk fråga och inte alls en etisk fråga. Att av etiska skäl kräva lagstiftning är enligt min uppfattning ohållbart. Det avgörande skälet för lagstiftning är att frita läkarna från anklagelse för mord när man transplanterar hjärtan. Vi anklagar inte läkarna för mord när de gör kirurgiska ingrepp som misslyckas och leder till patientens död. Här framhåller också utskottet, helt riktigt, ”att en lagstiftning om kriterierna för fastställande av människans död inte innebär någon ändring av vad som menas med död eller något försök att beskriva dödens innebörd.

Det är enligt den övervägande majoriteten av läkarkåren en oacceptabel ståndpunkt, och Holmdahl menar att om alla medborgare i landet och alla riksdagsledamöter kände till att detta är den enda skillnaden i uppfattning mellan dem som vill ha hjärnrelaterade dödskriterier och dem som inte vill dödförklara förrän hjärtat uttagits eller stannat, skulle beslutet för den enskilde riksdagsledamoten vara lätt. Han ställer frågan: ”Skall Sverige vara det enda land i västvärlden som i ett så väsentligt hänseende förnekar en naturvetenskaplig sanning, nämligen att individen är död då hjärnan är oåterkalleligt utslagen?” Men, fru talman, detta är en naturvetenskaplig uppfattning i dag. Det finns inga bestående naturvetenskapliga sanningar. Vetenskapsmännen söker sanningen men finner den aldrig. Under denna vandring gör de ständigt nya rön. Ingenting säger att vetenskapen inte en vacker dag också skall kunna ge en människa livet åter även när hjärnan varit utslocknad under en viss tid. ”Oåterkalleligt utslagen” är ett begrepp enligt dagens vetenskap och medicinska teknik. Om det blir så i framtiden vet vi inte, det är ett relativt begrepp. Att kräva att en individ förklaras död innan man tar ut organ för transplantation kan jag inte betrakta som annat än etiskt oacceptabelt. Det är likplundring vi då ägnar oss åt. För mig är det etiskt riktigare att ta organ från en döende person som medgivit organdonation. Då är det inte fråga om likplundring. Vad man gör är att ta organ från en levande kropp för att överföra det till en annan levande kropp och då med medgivande av donatorn. Samtidigt omöjliggör man också obduktion av hjärndödsförklarade patienter. Fru talman! Jag skall avsluta mitt inlägg med att än en gång understryka att frågan om dödens inträde, som det hette i lagförslaget, eller frågan om dödskriteriet, inte bör vara föremål för politiskt beslut. Döden har i alla tider varit så naturlig, så självklar, att ingen människa krävt att vi också måste i lag genom beslut i vår parlamentariska församling definiera dödens inträde. Vid ovisshet om dödens inträde har alltid läkare, medicinmän eller kloka gummor kunnat tillfrågas. I dag ankommer det på läkarna att fastställa dödens inträde. Enligt min uppfattning borde det vara helt tillräckligt och förbli så även i fortsättningen, varför jag yrkar avslag på regeringens proposition med förslag till lag om dödens inträde.

Fru talman! När man läser propositionen och utskottsmajoritetens förslag infinner sig åtskilliga frågor och funderingar. Skall döden se levande ut? Om regeringen definierar något som ”juridiskt levande”, innebär det då också att liv råder även i biologisk mening? Finns det ”artificiella livstecken”? Varför försöker regeringen och socialutskottets majoritet dölja att transplantationsfrågorna utgör det enda, absolut enda argumentet för sitt dödsbegreppsförslag? Och varför vill man dölja döden för medborgaren? Frågorna är många inför regeringens förslag och förslaget från socialutskottets majoritet i frågan om hjärndödsbegreppet. Fru talman! Alla kulturer världen över visar stor aktning inför döden och döendet. Det finns fog för påståendet att den aktningen knappast visas av regeringen och utskottsmajoriteten i den här frågan. Det är svårt att förstå varför man på detta sätt sysslar med ett semantiskt dödsbegrepp. Låt mig citera Dwight Parkinson, professor i neurokirurgi vid University of Manitoba, Winnipeg, Canada.

Resten av världen skulle snart följa ert lands lagstiftning som ”ett skinande ljus” av sanning och förnuft i den existerande dimman av semantisk förstörelse, skriver han. Men att döma av proposition och utskottsmajoritet vill man nu fortsätta dimbildningen i den här frågan. Den semantiska förstörelsen skall fortsätta. Fru talman! Jag kan inte acceptera denna dimbildning, denna semantiska förstörelse. Man skapar förvirring med hjälp av ord. Många anser med all rätt att döden som begrepp bör vara lättförståelig för den enskilde medborgaren. I princip skall varje medborgare kunna förstå när döden har inträtt. Under årtusenden har människans död uppfattats som en helhet. Det har visserligen inte alltid varit lätt att fastställa, om en människa är död, men man har inte haft behov av att skilja mellan en ”kroppslig” och en ”psykisk” död. Man har inte behövt vara expert för att avgöra om en människa är död. I vårt land har hitintills gällt och gäller fortfarande att varaktigt cirkulationsstillestånd, populärt kallat hjärtdöd, utgör kriterium för att en människa är död. En enligt detta kriterium död person har ingen blodcirkulation i vare sig hjärna, hjärta, njurar, lever eller lungor. Det är betydligt mer komplicerat att fastställa hjärndöd än att fastställa upphörd hjärtverksamhet. De metoder, som används för att fastställa ”hjärndöd” är svåra för lekmannen att förstå. Det är därför man kan hävda att döden nu döljs för medborgaren. Hur skall de anhöriga förstå och fatta att döden ser levande ut, har en varm kropp, normal färg, ett hjärta som slår och bröst som häver sig? Hur skall man kunna förklara, skriver SHSTF:s ordförande i ett brev till riksdagens ledamöter. SHSTF är fackorganisationen för 90 000 sjuksköterskor, barnmorskor och laboratoriepersonal. Ja, hur skall man kunna förklara? Det hävdvunna dödsbegreppet, grundat på upphörd andning och hjärtverksamhet, dvs. oåterkalleligt cirkulationsstillestånd, är ett medicinskt och folkligt väl förankrat begrepp. Det är för övrigt det sätt varpå uppemot 995 av 1 000 dödsfall skall konstateras även i fortsättningen. Såväl juridiskt, praktiskt som psykologiskt är det hävdvunna dödsbegreppet att föredra. Det finns också anledning att fråga sig varför ett nytt generellt dödsbegrepp skall tillskapas, vilket aldrig får generell användning. Kliniskt sett finns heller ingen anledning att införa ett nytt dödsbegrepp baserat på uteslutande hjärnrelaterade dödskriterier. Det enda skäl som kan tänkas ha en viss relevans för införande av ett sådant dödsbegrepp är behovet av transplantationsorgan. I sin proposition förnekar regeringen att ett sådant skäl skulle föreligga. Detta är inget annat än att förstärka dimbildningen på området. Det är en onödig och försvårande omväg att lösa transplantationsproblematiken genom införande av ett nytt dödsbegrepp. Det enda rimliga alternativet är att ändra transplantationslagen så att en positiv och frivillig — Prot. 1986/87:117 organdonation kan få ske vid fall av total hjärninfarkt. 6 maj 1987 I propositionen försöker regeringen att undgå detta klarläggande genom en del märkliga och enligt min mening vilseledande påståenden.

Det innebär, som jag ser det, att hjärtat tas från en i juridisk mening levande människa och att livet därigenom släcks.” Regeringens argumentering är knappast hållbar. Jag tycker faktiskt att den är intellektuellt ohederlig. Det kan noteras att ett nytt begrepp skapas, nämligen ”juridiskt levande”. Här ligger, fru talman, knutpunkten i debatten om dödsbegreppet. Finns det ett ”juridiskt liv”? Svaret är nej. Lika litet som riksdagen med ett beslut kan ge biologiskt liv åt en sten, lika litet beslutsför är man när det gäller att fatta beslut om ”juridiskt levande”. Liv, fru talman, är inte ett juridiskt faktum utan ett biologiskt! Man kan självfallet kalla en ros för tulipan, men det är likväl en ros. Regeringen kan i proposition hävda och riksdagen besluta att alla rosor skall kallas tulipaner och behandlas därefter. Men i biologisk mening kommer rosen likväl att förbli ros. Detsamma gäller liv och död. Det är den biologisk-medicinska statusen hos patienten som avgör om liv eller död föreligger — inte juridiken eller ett klubbslag här i kammaren. Juridiken skall däremot reglera vilka konsekvenserna skall vara av ett biologiskt faktum. Det är märkligt att regeringen inte med ett ord kommenterar att ett klubbslag i riksdagen inte alls påverkar en patients biologisk-medicinska status — den argumenterar som om det gjorde det. Den typ av angrepp som regeringen riktar mot förslaget att ändra transplantationslagen i stället för att införa hjärndödsbegreppet måste ses som besvärande för regeringens trovärdighet. Men även Svenska läkaresällskapet gör sig skyldigt till samma logiska felslut. Vid en hjärttransplantation från en patient med total hjärninfarkt handlar det om exakt samma behandling med de två synsätten. Regeringen hävdar att en sådan handling är moraliskt förkastlig om den begås efter moget etiskt övervägande på en patient som betraktas som levande. Den är hedervärd och godkänd om den begås mer eller mindre rutinmässigt på samma patient som av ett antal politiker betraktas som död. Detta är ett inkonsekvent sätt att resonera. Fru talman! En patient som har total hjärninfarkt och som ligger i respirator är inte död i helt vanlig, praktisk bemärkelse. Som någon har uttryckt det: Den totala hjärninfarkten är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för dödförklaring. En patient som har total hjärninfarkt och som ligger i respirator har en frisk 61 hudfärg, bröstkorgen häver sig, urin och avföring produceras i vanlig ordning, man kan höra hur hjärtat slår och hur tarmkanalen arbetar. Huden är varm och pulsen slår. Fysiologiskt föreligger en levande kropp även om hjärnan är död. Alla borde förstå att sjukvårdspersonal som skall vårda denna levande kropp kommer att få svårt att betrakta den som faktiskt död och kommer att få svårt att för exempelvis anhöriga förklara den för faktiskt död. Att förneka dessa problem är, tror jag, att förneka verkligheten. Det finns exempel från Norge, som tillämpar hjärnrelaterade dödskriterier, på att personalen talar om ”de döda” och ”de riktigt döda”. Men döden kan ju inte kompareras, fru talman. Det går inte att med trovärdighet använda uttrycken död, dödare, dödast. Vi kan inte bortse från att sjukvårdspersonalen kan få svårt att betrakta patienter med fullgod cirkulation i hjärta, blodomlopp och lungor som döda. Jag tycker att Margareta Perssons praktiska, konkreta resonemang här alldeles tydligt visar på detta. Fru talman! I Sverige tycks vi tro att det är fiffigt att komma runt en svår fråga genom att tala om ett nytt dödsbegrepp i stället för att seriöst diskutera transplantationsfrågan — det är egentligen enbart hjärttransplantationer det handlar om. I argumentationen för införandet av hjärndödsbegreppet använder man sigi propositionen av en del andra märkliga begrepp: ”Det är dock viktigt att skilja på naturliga och artificiella livstecken”, heter det. De ”artificiella livstecknen” skulle enligt argumenteringen vara skäl för hjärndödsbegreppet. Med ”artificiella livstecken” avses sådana som är framkallade med avancerad medicinsk teknik. Sättet att argumentera är faktiskt så grumligt. Avancerad medicinsk teknik används i många fall som cirkulationsstöd. Dit hör t.ex. pacemaker, dialys och respirator. Men går det att skilja mellan naturliga och artificiella livstecken hos dessa människor jämfört med människor som inte behöver den medicinska behandlingen? Svaret är förstås nej. Själva livstecknen är ju desamma. Det är bara cirkulationsstödet som är olikartat — inte livstecknen. Hela organismen behöver inte fungera för att en människa skall vara levande. Det räcker med att organismen fungerar som helhet. Pacemakerpatienten är exempelvis inte mindre levande än en människa som klarar sig utan pacemaker. Just helhetssynen är viktig för dödskriterierna. I regeringens förslag heter det definitionsmässigt: ”En människa är död när hon totalt och oåterkalleligt har förlorat all förmåga att förena och samordna kroppens funktioner — fysiska eller psykiska — till en fungerande enhet. Detta har inträffat när samtliga hjärnfunktioner — i stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen — totalt och oåterkalleligt har fallit bort.” Fru talman! Det föreligger knappast någon logisk konsekvens mellan förslagets första mening och dess andra. Hos en patient som ligger i respirator med total hjärninfarkt kan det empiriskt konstateras — det har jag tidigare nämnt — att huden känns varm och att den inte förlorat sin friska färg, att bröstkorgen häver sig, att hjärtat och pulsarna slår, att magoch tarmkanalen arbetar, urin och avföring produceras. Dessa iakttagelser anger att det finns någon samordningsförmåga kvar. Inte bara de yttre iakttagelserna utan också den fysiologiska kunskapen anger att ett flertal organ eller organsystem fortfarande fungerar på ett samordnat sätt. En samordnande funktion finns alltså även om det inte är hjärnan som utövar den. Definitionen i regeringsförslagets första mening om ”all förmåga att förena och samordna” täcks alltså dåligt av den andra meningen. Det som omtalas i den andra meningen är ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att det som beskrivits i den första meningen skall inträffa. Fru talman! Jag tycker detta är en något slarvig lagformulering, som därför knappast borde accepteras! Människor skall ses som mål, inte som medel och reservdelslager. Därför är det ett rimligt krav att transplantationer förutsätter frivilliga, positiva organdonationer. Jag tror att väldigt många svenskar har en positiv syn på organdonationer, och Sverige borde därför bli ett föregångsland på det här området, på ett etiskt riktigt sätt. I vår regeringsform fastslås att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Det finns ingen anledning att frångå denna princip, såsom sker i nuvarande transplantationslag. Den enskildes kroppsliga integritet bör skyddas. Låt mig konstatera att regeringens ändringsförslag inte har någon större praktisk betydelse. Det är mest bara polityr! Nu hävdas det på sina håll att en frivillig, positiv organdonation skulle ge en alltför liten organmarknad. Detta påstående är en spekulation — inget annat. Det är svårt att förstå varför den enskildes eget beslut i en sådan här känslig fråga inte skulle kunna respekteras. Det genomorganiserade Sverige borde ju kunna få en mycket hög andel donationspositiva. Dessutom finns det mycket som tyder på en teknisk utveckling som gör att hjärttransplantationer blir en kort parentes. Därför kan den nuvarande svenska debatten inom ett par tre kanske fem — år vara helt passerad. Men visst är det oerhört viktigt att etiskt genomlysa hela transplantationspolitiken, och framför allt att inte försöka dölja den i en debatt om dödsbegreppet. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 1, reservation nr 7 och, om denna bifalls, reservation nr 9. Jag yrkar också bifall till reservation nr 13.

Fru talman! Jag skall kommentera en fråga som Alf Svensson berörde ganska mycket i sitt anförande. Jag gör det genom att citera på s. 12 ur en sammanställning som statens medicinsk-etiska råd har gett ut. Där står: ”I en debattskrift från Sahlgrenska sjukhuset beskriver Ing-Britt Bengtsson sålunda hur respiratorpatienten upplevs av vårdpersonalen. Hon beskriver bl.a. hur patienten gradvis förändras: patienten blir blåmarmorerad över hela kroppen, kroppstemperaturen går ner till 30-31 grader och till slut kan man inte känna patientens puls slå. Hon fortsätter: "Vad man som personal upplever som värst är att patienten ofta börjar lukta och man får den känslan att man vårdar lik.” Skall man vänta till respiratorpatientens hjärta slutat slå, ställs personalen och de anhöriga inför en pressande väntan, som helt saknar medicinsk motivering. Detta kan ta omkring en vecka och i undantagsfall något längre. Är det aktuellt med transplantation, blir det sedan oerhört bråttom; och det är omöjligt att låta de anhöriga vara med eller att låta dem ta farväl av den döde på ett stilla och värdigt sätt. Utredningens förslag skulle här bidra till att skapa en klarare och lättare situation både för vårdpersonalen och för de anhöriga.” Det handlar således om den utredning som har föregått propositionen. För mig känns det viktigt att få läsa upp detta, eftersom frågan diskuteras mycket. Alf Svensson berörde också, som jag sade, denna sak i ett särskilt avsnitt av sitt anförande.
Fru talman! Jag tog onekligen upp denna sak i mitt anförande, och det gjorde jag genom att citera ur den skrivelse som har gått till riksdagens ledamöter från SHSTF:s ordförande. Jag kan gott, fru talman, läsa upp samma citat en gång till: ”Hur skall de anhöriga förstå och fatta att döden ser levande ut, har en varm kropp, normal färg, ett hjärta som slår och bröst som häver sig? Hur skall man kunna förklara?” Den frågan ställer alltså ordföranden för 90 000 sjuksköterskor, barnmorskor och laboratoriepersonal. Det kan knappast vara en hemlighet för någon i kammaren att det där är ett stort problem för vårdpersonalen. Jag citerade för övrigt också ur en artikel från Norge där man faktiskt talar om döda och riktigt döda. Så visst finns problematiken även där.
Fru talman! Oavsett vilket dödsbegrepp som gäller finns känslor och problem med i bilden när en människa står inför döden. Visst kan det vara ett stort problem för vårdpersonalen att behöva känna liklukt, att uppleva att patientens kroppsvärme försvinner och att få känslan av att man i själva verket vårdar en död människa.
Fru talman! Jag tror att det kan vara nog så svårt för vårdpersonalen att vårda en människa som riksdagens majoritet har ansett och förklarat som död. Men jag vill samtidigt betona det som Margareta Persson berörde, nämligen att det kan vara lika svårt att göra klart för anhöriga att trots att — om jag får uttrycka det så — döden ser levande ut är den person som ligger framför dem död.

Fru talman! Dagens debatt har varit intressant. Visst har det hörts en del övertoner, men det har inte stört mina möjligheter att lyssna. Jag har kommit till denna debatt med ett öppet om än kritiskt sinne beträffande regeringsförslaget och utskottsbetänkandet. Min tveksamhet till förslaget finns fortfarande kvar. Ingen rimlig förklaring har lämnats till utttalandet om att förslaget om lag om dödens inträde inte har något samband med transplantationskirurgins krav. Det är uppenbart att detta krav är av avgörande, i varje fall väsentlig, betydelse i detta ärende. Det skulle vara välgörande med ett oförbehållsamt erkännande på den punkten. I vissa inlägg har skillnaderna överdrivits. De är inte så stora som några talare har angett. Jag anser att Gunnar Biörcks i Värmdö uttalande om ett informerat medgivande som förutsättning för en hjärttransplantation, på ett bra sätt anger vad som är erforderligt. Däremot är det enligt min mening tveksamt om en lagreglering är erforderlig. Den stora betydelse som en lag skulle ha har inte kunnat klargöras. Enligt lagen ankommer det på läkaren att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt. Några sanktionsbestämmelser finns inte i lagen, och prövningen av läkarens åtgöranden skall alltså ske i samma ordning som nu. Det kan ju inte komma i fråga att domstol prövar dessa saker.

Men, som har framgått av vad många talare har sagt, är den här regeln med hänsyn till bl.a. undantagsbestämmelserna tämligen illusorisk. Det märkliga är att sjuksköterskorna och en stor del av läkarna inte uppfattar betydelsen av en lagreglering utan tvärtom anser att en sådan skulle vara en belastning. Jag kan inte finna att utskottet i tillräcklig grad har bemött de ingående juridiska invändningar som framförts av JO och Svea hovrätt. Inte heller har den tungt vägande kritiken från de stora organisationerna PRO och De handikappades riksförbund behandlats på ett övertygande sätt. Det är oroande, och måste även vara det för utskottsmajoriteten, att dessa stora och viktiga grupper inte ställer sig bakom förslaget. Det är givet att transplantation av organ som fortfarande befinner sig i cirkulation är av betydelse. På denna punkt har Evert Svensson sagt att det enligt hans mening skulle vara av vikt om medgivanden av transplantation av organ kunde göras i testamente. Som anges är de som är kritiska mot lagförslaget inte motståndare till transplantationer av organ, utan fastmer för dem, men de vill att sådana skall föregås av ett medgivande. Det kan ske även i annan form, exempelvis hos försäkringskassan eller i samband med körkort. Det finns en fråga som inte alls har berörts, såvitt jag har kunnat följa debatten. Det är vad professor Loma Feigenberg sade i en artikel i Dagens Nyheter nyligen: ”Enda skälet att ändra dödsbegreppet är ju — fastän ivrarna för hjärndöd inte vill låtsas om det — behovet av organ för transplantation. Men om det är transplantationer det gäller, så måste man lagstifta om transplantationer, inte om en ny sorts död. Kanske rör det sig om ett par hundra människor varje år i Sverige som får sådana skador att det kan bli fråga om att ställa diagnosen hjärndöd. Alla andra dödsfall skulle kunna konstateras så som man alltid gjort, genom att lyssna på hjärtat. Får vi ett beslut om hjärndöd, kommer emellertid alla sjukhus i landet att vilja skaffa den tekniska apparatur som fordras för att kunna säkerställa att hjärnan är helt utslocknad. Och apparater som kostar dyra pengar måste användas .

Fru talman! Jag finner det litet överraskande att Hans Göran Franck med sin bakgrund inte ser det som viktigt att lagreglera frågan om när döden skall anses ha inträtt, i stället för att göra det i ett cirkulär från socialstyrelsen. Det är ändå en väldig skillnad mellan en lagreglering och en reglering i administrativ ordning av en fråga så viktig som denna. Utskottet har bemödat sig om att bemöta de synpunkter som framförts mot förslaget, både från motionärer här i riksdagen och från remissinstanser. Jag vill påpeka att en betydande majoritet av de juridiska instanser som har yttrat sig om förslaget har tillstyrkt, i huvuddragen, utredningens förslag. Det gäller t.ex. hovrätten för västra Sverige, kammarrätten i Stockholm, kammarrätten i Jönköping, justitiekanslern och riksåklagaren.

Fru talman! Jag vill inte underskatta betydelsen av att man stiftar lag. Det kan ofta ha en särskild betydelse i jämförelse med en förordning eller anvisningar från en myndighet. Men om lagen inte innehåller mera än vad en förordning eller anvisningar gör och man inte kan rikta någon anmärkning mot tillämpningen, då har den inte någon nämnvärd betydelse. I det här fallet finns det en utförlig praxis som både socialstyrelsen och andra organ ingående har redogjort för. Jag vill erinra Daniel Tarschys om att det lagförslag som vi nu behandlar inte innehåller några sanktionsbestämmelser eller några särskilda bestämmelser om prövning utöver dem som anvisningarna ger.
Fru talman! Jo, självfallet innehåller lagen också en förbättring i fråga om innehållet. Lagen klargör exakt när döden skall anses ha inträffat, medan däremot den gamla kungörelsen endast sade att läkaren kunde ställa en prognos och utifrån den prognosen själv avgöra när han ansåg att behandlingen borde avbrytas. Det gamla cirkuläret, som ännu gäller och som reservanterna vill skall fortsätta att gälla, lämnar alltså betydligt större frihet åt läkarens eget gottfinnande och ger därför mindre rättssäkerhet än den föreslagna lagen.
Fru talman! I det här fallet, när man inte har någon annan instans för prövning än socialstyrelsen, har det inte någon större betydelse om reglerna finns i lag eller anvisningar. Jag försvarar inte de anvisningar som nu finns. Av mitt inlägg framgår ju att det finns behov av att göra ändringar i dem. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag inte är ensam om den juridiska bedömning jag gör, utan den har också viktiga juridiska instanser gjort. Man har inte velat komma i den situationen att domstolar och andra instanser skall ta ställning till de här frågorna. Ingen instans kan ju pröva dessa frågor utan att anlita läkarexpertis. Skulle man teoretiskt tänka sig att en domstol hade att ta ställning, kunde den inte göra annat än att lyssna till vad läkarexpertisen säger. Vi får väl utgå ifrån att socialstyrelsen har den bästa läkarexpertisen, och bättre expertis kan någon annan instans inte få tillgång till.

Fru talman! Den uppläsning som Evert Svensson gjorde om erfarenheter från Sahlgrenska sjukhuset gav intryck av att man på intensivvårdsavdelningarna i vårt land alltid inväntar cirkulationens spontana slut hos en patient med förstörd hjärna och att ett sådant förlopp kan pågå i ett par veckor. Men så går det inte till. I den studie som dödsbegreppsutredningen gjorde har 44 av landets 46 intensivvårdskliniker talat om att de inte låter det gå till på det sättet. Det är inte fråga om en utdragen process, utan behandlingen avbryts när vidare behandling är meningslös för patienten. Då upphör patientens cirkulation och patienten dödförklaras. Enligt studien görs detta till en värdig stund med de anhöriga samlade runt sin döende anförvant. Så går det till på de flesta intensivvårdsavdelningarna, 44 av 46. Fru talman! Liksom frågor om krig och fred är för viktiga för att överlåtas till enbart militärer, är denna frågas medicinska, biologiska, juridiska, sociala, tekniska och etiska implikationer allt för viktiga för att baseras på biologi och medicin och allt för viktiga för att det skall fattas beslut om dem här i riksdagen. Definitionen får en mängd konsekvenser. Frågan är allmänmänsklig och kan inte göras till ett medicinskt forskningsproblem. Jag uppfattar att det har drivits en kampanj för de hjärnrelaterade dödskriterierna, där man försökt att avfärda mänskliga, etiska och sociala invändningar som osakliga. Ett huvudmotiv bakom att definiera död med att hjärnan är utslagen är att det underlättar transplantationer. Det hjälper inte att detta sakförhållande förnekas; det gjorde bl.a. Holsten Fagerberg i utredningen, och det har flera andra gjort. Detta har inte ökat förtroendet. Tvärtom har det samma effekt som desinformation, och människor börjar verkligen fundera: Vårdas jag för min egen skull eller för mina organs användbarhets skull? Fru talman! Synen på döden påverkar vår syn på livet. Vem som helst av oss kan konstatera döden då cirkulationen har upphört. Hjärnrelaterade kriterier är något som kan fastställas endast av specialister och med hjälp av teknisk apparatur. Vi vanliga människor blir distanserade från livets gräns, och endast experter kan informera oss om vad som är liv och vad som är död. Detta är frågor av djupt existentiellt värde och alltså inte enbart sakligt medicinsk-naturvetenskapliga frågor. Så är det för de anhöriga, så är det för vårdpersonalen — läkare, sjuksköterskor, undersköterskor. Att försöka förneka det är att blunda för verkligheten. Även om man som anhörig eller personal intellektuellt vet att människan är död efter en total hjärninfarkt, verkar det faktiskt som om hon fortfarande levde, eftersom hon är varm, producerar urin, kan smälta mat, känns levande och kan förlösas med ett levande, friskt barn. Här bygger vi in risker för förtroendeklyftor mellan personalgrupper och mellan anhöriga och personal inom sjukvården. För mig är en människa med total hjärninfarkt som vårdas i respirator inte död, men döende. Begreppet hjärndöd har en så hög abstraktionsnivå att alla försök att förklara och definiera rinner oss ur händerna. Vid donationer av organ kretsar de etiska frågeställningarna runt tre verb — det citerar jag från en artikel som Daniel Brattgård har skrivit. Plockar man in de här verben i diskussionen, förstår man litet bättre — åtminstone har jag förstått litet bättre. Verben är: att ta, att ge och att ta emot. Att ta något från mig utan mitt tillstånd kallas stöld, och det är inte annorlunda i transplantationskirurgin. Det finns alltså inte något utrymme för att anhöriga skall kunna ge och därmed försättas i en ohållbar situation av jäkt eller upplevelse av övertalning eller av oginhet. Att ge till en annan människa av det som är mitt är en gåva, och den är särskilt värdefull om jag ger något av mig själv. Vid donationer är det i verklig mening att ge av sig själv; av egen fri vilja ger jag något av min kropp. Att ta emot från en annan människa är präglat av stor tacksamhet. Den som tar emot ett organ för transplantation lever inte på en annan människas bekostnad utan tack vare en annan människas generositet och medmänsklighet. I detta sammanhang är det också viktigt för mig att få säga att en människa aldrig får ses som en organbank, vare sig som död eller som levande. Trots att den döde i juridisk mening inte är rättskapabel, är det viktigt att kanske t.o.m. ilagslå fast, att man även efter döden har kvar rätten till sin kropp, på samma sätt som ett ekonomiskt testamente skyddas av samhällets lagar. Utredningen som föregått propositionen har helt lämnat dessa frågor i bakgrunden. Jag menar att utredning och proposition ärligt borde ha redovisat att behovet av mer förfinad diagnostik vid en människas död föreligger vid transplantationsingrepp. Det skulle ha ökat förtroendet för transplantationskirurgin. Fru talman! Inom sjukvården lever vi ständigt med olika gränssituationer, där vårt djupaste förhållningssätt till livets innersta återspeglas i vårt förhållningssätt till våra medmänniskor. Lika väl som det inom sjukvården finns stora möjligheter till humanitära insatser finns det stora risker för integritetskränkande handlingar. Jag menar att vi med öppna ögon måste kunna urskilja de situationer där den mänskliga integriteten är i fara. En sådan situation är när hjärnans funktion får styra vårt dödsbegrepp för att underlätta organtagning för transplantation. Någon har sagt att människan söm levande varelse är mer än sin hjärna. En död hjärna måste väl då vara mindre än en död människa. Framlidne professor Lars Leksell, som var aktivt mot att Sverige antog hjärnrelaterade dödskriterier, sade: En människa är inte död förrän hon kan begravas. Jag anser att respekten för människovärdet kräver att vi inte dödförklarar en biologiskt levande människokropp. Jag anser också att ett hjärnrelaterat dödsbegrepp kan undergräva förtroendet för sjukvården och dess personal, eftersom det kan ge upphov till oklarhet om huruvida en människa vårdas för sin egen skull eller som resurs för något annat. Jag vill behålla ett dödsbegrepp som allmänheten upplever som det naturliga, och jag vill tillgodose det legitima behovet av organ för transplantationer genom ändringar i transplantationslagen som möjliggör ett aktivt personligt ställningstagande. Jag vill kunna säga att min levande kropp tillhör mig, att den är min egen sfär. Då har jag också den exklusiva rätten att bestämma vad som skall hända i en situation där min hjärna är utslagen och min kropp syrsätts med hjälp av respirator. Jag kan nu avgöra att mina organ får tas för att rädda en annan människas liv och hälsa. Det är inte att ta död på mig. Jag ger frivilligt, och det är för mig en etiskt godtagbar hållning, även om jag då juridiskt är levande. Med detta har jag sagt att transplantationer skall underlättas genom ändringar i transplantationslagen och inte genom att man manipulerar med kriterierna för när en människa skall anses död. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 5,7 och 9 som liberal och som kristen.

Fru talman! Den egentliga debatten och det massmediala intresset för den fråga som vi snart skall ta ställning till här i kammaren har inte kommit i gång förrän kanske de senaste veckorna. Det har tagits till intäkt för att påstå att ledamöterna inte skulle ha hunnit att ordentligt tänka igenom sitt ställningstagande i dag. Det är inte sant. Jag tror tvärtom att fler ledamöter har tänkt mycket mer inför en omröstning än på mycket länge i denna kammare. Det är visserligen troligt att många har tyckt att det är svårt att ta ställning, men jag tror att många också har tagit fasta på det mycket omfattande remissförfarande som utredningen en gång gav grunden för. Det är det sättet vi använder för att ta reda på vad allmänhet, organisationer, institutioner, sakkunniga och lekmän osv. tycker utanför den här kammaren där vi sitter, 349 ledamöter, och skall företräda eller avspegla tyckandet. Just i det här fallet har det varit ett brett remissförfarande, och det finns anledning att peka på att bakom varje remissvar finns många människors allvarliga överväganden. Vi är väl dessutom många i den här kammaren som redan för två år sedan hade anledning att ta ställning i samband med att vi var inblandade i remissvarsskrivandet. Den remissomgången gav, till yttermera visso, ett brett stöd för det hjärnrelaterade dödsbegreppet. Jag hör till dem av kammarens ledamöter som för min organisation — det socialdemokratiska kvinnoförbundet — skulle skriva ett remissyttrande. Jag vill understryka att vi i förbundsledningen inte trodde oss kunna tala för alla medlemmar i denna fråga. Men i och med att vi efter långa och allvarliga diskussioner i förbundsledningen kunde bli överens om vad vi tyckte i frågan, trodde vi oss kunna tala för majoriteten av medlemmarna. Och det är väl så, efter vad jag förstår, som de flesta remissorgan, åtminstone organisationer, i den här remissomgången har resonerat. Fru talman! Så här dags i debatten är egentligen alla kloka sakargument framförda.

Jag tycker att det citat som Evert Svensson anförde för en stund sedan säger mycket i det avseendet. Även om detta förfarande — som sades i det senaste inlägget — inte tillämpas överallt, tycker jag att man skall kunna garanteras att inte behöva få en sådan död, utan en död i värdighet. Kopplingen till frågan om transplantationer har för oss i det socialdemokratiska kvinnoförbundet varit sekundär. Men vår önskan om en mera aktiv grund för organdonation har vunnit gehör i propositionen, och det är alldeles utmärkt. Det har påståtts i debatten de senaste dagarna, att det skulle vara kvinnorna som är emot ett nytt dödsbegrepp. Det är möjligt att kvinnor funderar litet mer över frågor om liv och död och att det därmed skulle kunna råda större tveksamhet hos kvinnor när det gäller att ta ställning. Men för att återgå till remissyttrandena tycker jag att det inte finns något stöd för det påståendet. Efter vad jag har kunnat se har de övriga politiska kvinnoförbunden, som också är företrädda i denna kammare, gjort precis samma bedömning som mitt eget förbund. Jag tycker heller inte att debatten här i dag på något vis ger stöd för uppfattningen att det skulle vara en könsskiljande fråga. Fru talman! Det är möjligt att den utmärkta artikeln i Dagens Nyheter i dag har citerats här tidigare; jag har tyvärr inte kunnat följa varje minut av debatten. Men jag skulle i så fall avslutningsvis vilja återvända till denna artikel för ett ögonblick. Ett vårdlag på intensivavdelningen på Sabbatsbergs sjukhus talar om de praktiska förutsättningarna. De är alltså människor som väl känner de praktiska problemen kring döden. En sjuksköterska säger: ”En del tycks tro att ett nytt dödsbegrepp ger oss möjlighet att ta livet av människor — — —. Vi dör ju på samma vis i fortsättningen också. Men eftersom vi på konstgjord väg kan hålla cirkulationen i gång på en människa vars hjärna slocknat, så behöver dödsbegreppet ändras.” En läkare konstaterar att man redan i dag, om man anser att behandlingen är meningslös, kan enas om att stänga av respiratorn. Då säger läkaren: ”Men vi avslutar behandlingen på en patient som definitionsmässigt lever, enligt den lag vi har i dag.

Jag ber att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Fru talman! I tidningen Dagen fanns en artikel införd den 24 april under rubriken Lagen som hotar livet. I går skrev i samma tidning den i denna kammare välkände Mårten Werner —-som satt i riksdagen i många år — en artikel under rubriken Lagen om döden hotar inget liv. Han påstår att han möjligen delvis har varit orsak till det beslut som vi skall fatta därför att han redan 1974 motionerade i den riktning som förslaget har. Jag tycker därför att det kan finnas skäl att få apostrofera honom litet i detta sammanhang. Jag skall bara citera några få rader ur hans artikel: ”- —- alla hjärncellernas totala död är den slutliga gränsen för livet. När doktorn konstaterar att hjärtat upphört att slå och igångsättning är omöjlig väntar doktorn en kvart innan han dödförklarar patienten. Varför?” — Jo, då hinner också hjärnan slutgiltigt dö. Mårten Werner anför litet längre fram i artikeln: ”— — — min död får bli någon annan till liv. Tesen har högt föredöme i evangelierna.” Han fortsätter: ”Reformens motståndare —-- invecklar sig i svåra motsägelser. — — — Menar jag att patienten lever så länge hjärtat slår kan man i all rimlighets namn inte ta ut detta hjärta ur patienten utan att man därvid också avlivar patienten. Här hjälper inget tidigare patientmedgivande. När det passar att hänvisa till hjärndöden gör man det. När det passar att ta fram hjärtdödskriteriet gör man det.

Jag instämmer i detta. Jag tycker att ledamöter med konservativa eller religiösa utgångspunkter, som har en annan uppfattning, skulle ha kunnat ha anledning att noga studera Mårten Werners hela artikel före avgörandet i kammaren. Jag skall inte alls beröra det som jag i övrigt hade noterat — jag har redan stått upp och instämt i Jan-Erik Wikströms yttrande. Det var en del som jag hade tänkt att säga. Jag vill bara påminna om att alla religiösa remissinstanser på ett betryggande sätt har motiverat sin anslutning till förslaget. Jag säger religiösa, därför att förutom alla kristna samfund i Sverige har också judar och muslimer deltagit när det gällt dessa yttranden. Till slut: Tidpunkten och sättet för vår död avgör ingen riksdag. Vi försöker bara att finna och att fastslå kriterier på att döden oåterkalleligt har inträtt. Det hade varit bättre om vi varit eniga i denna viktiga fråga. Jag är av den uppfattningen att vi egentligen står mycket närmare varandra än vad som kan framgå av debatten. Därför tillstyrker jag, fru talman, förslaget i betänkandet och yrkar avslag på reservationerna.

Fru talman! Det enda säkra med livet, har någon sagt, är att det leder till döden. Trots detta, eller kanske tack vare detta, har frågorna om liv och död under hela den tid vi känner berört människorna mycket djupt. Otaliga är de resonemang — etiska, filosofiska och religiösa — som har förts om livets och kanske dödens mening. Tidigare har det dock inte förelegat några problem att konstatera när en människa är död. Att andningen har upphört, att bröstkorgen inte höjer och sänker sig, att det inte finns någon puls har varit naturliga, enkla och entydiga tecken på död också för lekmannen. Det vore bäst och enklast om vi även i fortsättningen kunde använda dessa enkla tecken på död. Nu är det emellertid så att livet och döden inte alltid är enkla. Den snabba medicintekniska utvecklingen har ställt oss inför det faktum att transplantationer, som varit helt omöjliga att göra för några decennier sedan, nu närmast är rutinartade. I propositionen sägs att frågorna om dödsbegreppet skall ses fristående från transplantationskirurgins behov av organ. Jag har stor respekt för detta. I det praktiska arbetet kvarstår dock faktum: En förändring av dödsbegreppet innebär att förutsättningarna för transplantationskirurgin också förändras. Detta i sin tur gör det, menar jag, nödvändigt att ändra transplantationslagen så att det som vi har kallat aktivt medgivande blir förutsättningen för att organ skall få tas. För både givaren och — detta är inte minst viktigt — för mottagaren är det ytterst viktigt att det inte råder något som helst tvivel om att donationen är frivillig och att den är grundad på ett aktivt ställningstagande. Eller som en poet har uttryckt det: Man skall ge med glädje. Låt oss då ändra transplantationslagen, säger en del. Jag har verkligen funderat mycket fram och tillbaka över detta under många år. Även här rör det sig om en lagreglering, som jag dock har svårare att acceptera. Vi skulle alltså ändra transplantationslagen och säga att man får ta exempelvis ett hjärta från en människa som är levande. Det är för mig värre än att ha ett hjärnrelaterat dödsbegrepp. Mot denna bakgrund har jag föreslagit att riksdagen nu skulle anta huvudförslaget i propositionen men förklara lagen vilande i avvaktan på ett beslut om ändring av transplantationslagen på det sätt som jag nyss beskrev, alltså med ett aktivt medgivande. Utskottet har avstyrkt mitt förslag med hänvisning till att ett sådant förfaringssätt skulle skapa en stor osäkerhet hos både allmänhet och vårdpersonal. Jag kan förstå utskottets ställningstagande, eftersom jag inte har lyckats beskriva det som jag ville åstadkomma. Poängen med mitt förslag var nämligen, att om vi hade en sådan lag vilande skulle det vara lättare, tror jag, att få många människor att aktivt fundera över vad man är rädd för och för egen del ta ställning till frågan: Om jag skulle råka ut för detta, är jag då beredd att ställa upp som organdonator? I ett sådant läge tror jag att det skulle vara mycket lättare att få många människor att bestämma sig för det. Det förefaller helt meningslöst att framhärda i ett yrkande om bifall till min motion. Därför kommer jag vid en eventuell votering att stödja de avslagsyrkanden som finns i huvudfrågan. Det gör jag därför att jag tycker att det ur både etisk synpunkt och integritetssynpunkt är så oerhört viktigt med det aktiva medgivandet. Det kanske är alltför självmedvetet att tro att ett sådant personligt ställningstagande skulle hjälpa till att driva fram en ändring av transplantationslagen i den riktning jag önskar. Men det är mitt sätt att ta ställning i denna för mig så allvarliga fråga. Jag tycker att det finns anledning att fundera något över framtiden på detta område. Det är hög tid att ställa några frågor. Den övergripande frågan är: Vad är det meningen att vi skall göra? Hur långt skall den medicinsk-tekniska utvecklingen få gå? Är det bara läkarvetenskapens upptäckter och det som av de flesta brukar kallas landvinningar som skall styra, eller finns det skäl för etiska och andra övergripande överväganden? Låt mig ta ett exempel. Den dagen är nog inte allför avlägsen då det blir möjligt att transplantera äggstockar — det kanske redan är möjligt, vad vet jag. En sådan transplantation innebär att man i något slags etisk mening överför jaget, eller i varje fall den ena delen av jaget, från en kvinna till en annan. Är detta etiskt försvarbart? Är det i en djupare mening riktigt att göra detta? Vi måste ta ställning, och vi måste göra det innan läkarvetenskapen ställer oss inför fullbordat faktum. Fru talman! Jag tycker att det här är utomordentligt svåra frågor, och jag är säker på att det är många människor i vårt land som tycker på samma sätt. Detta gör man oavsett vilken slutsats man har kommit fram till eller om man är osäker, kanske alldeles särskilt om man är osäker.

Till en del har jag saknat detta i dag, vilket smärtar mig. Det vore lättare för oss alla, och framför allt för alla de människor som jag tror är osäkra, om vi visade denna respekt och ömsinthet.

Fru talman! Så här sent i debatten kan man knappast tillföra den några nya argument, men jag skulle ändå vilja kommentera något av det som har sagts och samtidigt klargöra min egen uppfattning. Daniel Tarschys sade i sitt anförande att det har gått en våg av protester över landet, och han tycktes mena att detta kunde bero på några missuppfattningar. Men jag tror inte att människors oro och protester beror på missuppfattningar. Jag är övertygad om att denna oro har sin grund just i att människor har satt sig in i förslaget och inte får det att stämma med sin egen uppfattning om liv och död. I andra sammanhang talar politiker mycket om att man måste ta människors oro på allvar. I denna fråga talar man inte om detta. Jag tycker att vi skall respektera människors oro genom att inte lagstifta om ett nytt dödsbegrepp. Jag tycker att det ligger något djupt stötande i att Sveriges riksdag skall fatta ett majoritetsbeslut om när en människa skall anses vara död. En människa som i dag anses vara levande kommer med den nya lagstiftningen att i stället anses vara död. Daniel Tarschys menade att vi skulle få större klarhet och rättssäkerhet med en lag. Men så kommer människor inte att uppfatta det, för lagen innebär att det människor kan se med sina egna ögon och uppfatta med sina egna sinnen skall de inte längre tro på. Det är inte verkligt. Trots att de ser en människa som har alla yttre tecken på liv skall de i stället tro på en expert som säger att människan är död. Ingen skall få mig att tro att detta är ägnat att skapa större klarhet och rättssäkerhet. Ingen skall få mig att tro att det är döden jag ser när jag ser döendet. Jag tror att det är just här, i uppfattningen om var gränsen mellan liv och död går, som vi skiljer oss åt, vi som är motståndare mot de nya kriterierna och de som är anhängare av dem. Gunnar Biörck i Värmdö har tidigare citerat några rader ur Reidar Ekners dikt Efter flera tusen rad. Jag skulle vilja citera litet mer av dikten, inte därför att den är skriven som ett inlägg i denna fråga, utan därför att den så tydligt speglar just min egen syn på livet och döden, eller kanske rättare sagt, eftersom den har haft ett så stort och avgörande inflytande på min egen uppfattning om liv och död. I dikten står det ”att tiden närmast före döden är en del av livet självt, att döden börjar först när livet tagit slut. Ett ljus det brinner tills det slocknar och lyser upp till dess.” Det är just uppfattningen om denna gränszon — döendet — som vi här talar om. Vi kan inte genom ett politiskt majoritetsbeslut säga att döendet inte längre är en del av livet utan att det är döden. Vi politiker råder över mycket som rör enskilda människor, men vi råder inte över deras liv och död. Och vi skall inte råda över människors liv och död. Vi skall inte fatta beslut i riksdagen om när en människa är död, vi har inte kompetens att fatta sådana beslut. Hela denna debatt visar också hur orimligt det är. Döden skall fastställas av människor som mot bakgrund av vetenskap och beprövad erfarenhet kan göra detta. Och fastställandet måste stå i överensstämmelse med hur människor uppfattar liv och död. Av debatten kan det verka som om vi som är motståndare till det nya dödsbegreppet betvivlar möjligheterna att på ett betryggande sätt fastställa det totala bortfallet av hjärnfunktioner. Så är det inte. Jag är helt övertygad om att metoderna är betryggande, men det är inte det som det handlar om. Det handlar om synen på liv och död. Man kan också få intrycket att vi är emot transplantationer. Så är det inte heller — i varje fall inte för min del. Jag tycker också att de andra på motståndarsidan tydligt har klargjort sin uppfattning. Transplantationer står ju i livets tjänst, precis som Ann-Cathrine Haglund sade tidigare. Evert Svensson sade att det inte är etiskt försvarbart att avlägsna livsviktiga organ från en individ som är levande, vilket skulle vara konsekvensen av att man är för transplantationer men emot det nya dödsbegreppet. Men är det mera etiskt försvarbart att som utskottsmajoriteten gör försöka lösa detta dilemma genom att förklara individen för död för att komma åt livsviktiga organ? Detta är att göra våld på etiken, och det tycker jag inte att man skall göra. Jag anser i stället att människor skall ha rätt att bestämma att om de hamnar i denna gränszon mellan liv och död, så vill de donera livsviktiga organ i medvetande om att det innebär deras omedelbara död. Eftersom det bara är vuxna som kan ge ett aktivt samtycke, måste man enligt min mening ge föräldrar rätt att fatta beslut för sina barns räkning när hoppet är ute, i syfte att kunna ge ett annat barn möjlighet till fortsatt liv. Avslutningsvis vill jag säga att förslaget också innebär att vi i vissa lägen skall vårda döda människor som om de vore levande. Men en död människa kan inte och skall inte vårdas, en död människa skall begravas. Detta har hittills också varit självklart, men godtas utskottsmajoritetens förslag, kommer vi inte alltid att omedelbart kunna förbereda begravningen av en död människa. Margareta Persson har tidigare visat på en del andra praktiska konsekvenser, om majoritetsförslaget antas. För mig är detta ett helt oacceptabelt resultat av politiskt tänkande. Fru talman! Jag tycker att det är djupt beklagligt om riksdagen fattar beslut om att genom lag införa ett nytt dödsbegrepp. Statsrådet Sigurdsen har velat försäkra sig om en bred enighet i riksdagen, och den kommer hon kanske också att få. Men i en etisk fråga av denna karaktär räcker det inte om det bara finns en stor politisk enighet här i kammaren, det är faktiskt viktigare att det finns en bred förankring ute bland människorna. Att man anser sig behöva genomföra en bred informationskampanj för att förklara det nya dödsbegreppet för allmänheten visar tydligt att denna breda förankring inte finns, och det visar också tydligt hur orimligt det är med ett politiskt majoritetsbeslut i denna fråga. Fru talman! Med detta vill jag yrka avslag på utskottets förslag och bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 12. I och för sig kan det diskuteras om den motion som jag och Wiggo Komstedt har skrivit borde ha behandlats i detta betänkande. Men nu har det skett, och detta får vi acceptera. Under den allmänna motionstiden väckte vi en motion i vilken vi begärde en utredning angående en patients rätt att med dokumenterad viljeyttring, etts.k. livstestamente, avstå från livsuppehållande insatser i livets slutskede. Fru talman! Jag tror inte att jag far med osanning om jag säger att många människor säkert vill slippa leva vidare med hjälp av en alltmer förfinad teknik, då det trots allt inte längre är möjligt att bli kontaktbar. Utskottet avstyrker motionen, men en enskild ledamot reserverade sig till förmån för motionen. Det som vi föreslagit finns redan i flera delstater i USA och även i Holland. En vuxen och kontaktbar patient har rätt att begära att slippa livsuppehållande behandling. Men om en patient som inte är kontaktbar i en skriven handling har sagt ifrån att han eller hon i ett läge där han eller hon inte är kontaktbar vill slippa livsuppehållande behandling, gäller icke denna skrivna handling. Jag skall ta ett exempel, som bara är baserat på uppgifter i pressen och som därför kanske inte är helt korrekt. Det handlar litet om den problematik som berörs i motionen. En person i Skåne blev utsatt för en våldshandling och fördes medvetslös till lasarettet. Läkarna fann i en journal att patienten tidigare klart och tydligt sagt ifrån att hon under inga förhållanden ville ta emot blod, även om detta kunde rädda hennes liv. Enligt tidningarna accepterade läkarna journalanteckningen. Hade den här personen däremot haft ett livstestamente i sin handväska, hade läkarna med tanke på dagens lagstiftning förmodligen inte kunnat respektera personens önskan. Jag skulle vilja fråga företrädarna för utskottet: Vari ligger skillnaden, varför respekteras det ena men inte det andra i det exempel som jag har tagit upp? Vi vet att vissa människor som är med i religiösa sammanslutningar kan slippa att ta emot blod även i fall där det gäller att rädda livet. Men ett livstestamente, när det inte handlar om att rädda livet utan om att inte förlänga det i onödan, gäller inte. Jag skulle även här vilja fråga någon företrädare för utskottet: Vari ligger skillnaden? I det här betänkandet talar utskottet om att vi i vår motion kommer in på någon form av dödshjälp. Jag vill påstå att detta inte är korrekt, i stället ett sätt att kvalificerat skjuta över målet. Om någons skriftliga begäran att man inte i onödan, baserat på förfinad teknik, uppehåller livet skulle vara att begära någon form av dödshjälp, vad är då skillnaden när en vuxen patient muntligen begär att man upphör med insatser som bara i onödan i vissa lägen upprätthåller livet? Det måste i så fall vara lika mycket av dödshjälp som i det fall som vi talar om i vår motion. Men i ingetdera fallet är det fråga om dödshjälp, och då hade det inte heller behövt stå så i utskottsbetänkandet. Det livstestamente som vi tänkt oss skulle kunna utformas på det viset att man vartannat eller vart tredje år förnyar viljeyttringen. Det kunde t.ex. ställas krav på att testamentet skrivs i samråd med en läkare eller en präst och att det skulle föranleda en notering i en sjukjournal eller i ett patientkort. Vi motionärer vet att det kan finnas många problem. Därför har vi inte begärt beslut i själva sakfrågan, utan en utredning som skulle kunna diskutera de olika problem som kunde uppstå i samband med upprättande av ett livstestamente. Denna gång når vi inte fram men, fru talman, vi lovar att återkomma nästa år.

Fru talman! Vi börjar nu komma till slutet av denna debatt. Först ber jag att få tacka Gunnar Biörck i Värmdö och Margareta Persson för deras anföranden. Det har gett ledning i detta svåra ärende. Med intresse har jag också lyssnat till Hans Göran Francks anförande, där han talar om sin tveksamhet i fråga om lagstiftning om dödskriterierna. Min bestämda uppfattning är att dödskriterierna inte skall vara föremål för lagstiftning. Denna fråga bör ligga utanför den politiska sfären, den sfär där vi fattar beslut här i riksdagen. Majoritetsbeslut hör inte hemma på de områden vi nu diskuterar. Motsvarande synpunkter har jag hävdat tidigare i inseminationsfrågan. Tunga remissinstanser har också avvisat lagstiftning på detta område. En lag kan heller aldrig avlyfta det etiska ansvaret från dem som är ansvariga för vår sjukvård. Det går inte. Ett ansvar kan möjligtvis lättas om vi gör vissa ändringar i transplantationslagen, som Gunnar Biörck föreslog. Fru talman! Jag anser att riksdagen inte bör ge sig in på områden som bör fredas för politiska beslut. Därför tillstyrker jag reservationern 1 med yrkande om avslag på hemställan om lag om hjärnrelaterade dödskriterier. Däremot kan jag inte helhjärtat stödja det sätt på vilket man motiverat avslagsyrkandet. Därför kommer jag att avstå från att rösta om det blir votering.

Fru talman!

Som har sagts av flera talare kommer vi inte själva att ”känna igen” döden. Vi överlämnar avgörandet till experter och teknisk apparatur. Det är naturligtvis svårt för anhöriga att acceptera att en människa är död innan hjärtat stannat. Men i dag är sådana situationer verklighet ute på våra sjukhus. Det har sagts att man i dag håller patienter vid liv trots att all behandling är utsiktslös. Då vill jag säga att reglerna redan nu medger att behandlingen stängs av. Detta sker i samråd med anhöriga och efter seriösa överväganden. Det är viktigt att vi kan tillvarata de möjligheter som numera finns för att genom transplantationer förbättra livet för många människor och rädda livet på ett barn vars mor är döende. Dessutom är det angeläget att vi respekterar varje människas rätt att själv bestämma om hennes organ skall få användas av någon annan. Det är viktigt att dessa organ i så fall är i så bra skick som möjligt. Det har gjorts en undersökning som visar att 65 90 kan tänka sig att donera organ. Därför är oron för organbrist, som framkommit vid en mera allmän förfrågan, säkert obefogad. Det är av stor vikt att anhöriga accepterar och förstår vad som sker och att de kan känna trygghet i och tillförlit till sjukvården. Den skärpning som föreslås i propositionen när det gäller krav på medgivande av anhöriga, och därvid ändringen av transplantationslagen, är positiv och innebär ett steg framåt. De olika problemen i samband med döden kommer inte att försvinna hur än riksdagen röstar i denna fråga. Kanhända blir de djupare och fler. Den djupaste respekt för liv och död har präglat hela debatten i kammaren i dag. Det är viktigt att vi ser på dessa frågor, inte utifrån motsättningar som kan blossa upp, utan just med en djup respekt för människans integritet och de etiska hänsynen i samband med döden. Det är viktigt att uttagandet av organ vid en transplantation sker utan att integriteten hos givaren kränks. Stora grupper vårdpersonal av olika kategorier känner i dag oro och ängslan för att svåra situationer ytterligare kan kompliceras. | När vi skrev motion So118 var det från insikten att allt bör göras för att garantera ett seriöst och hänsynsfullt handhavande i dessa svåra situationer. Den grundläggande principen måste vara att omhändertagandet av kroppen vid transplantation skall garanteras en så värdig behandling som möjligt. Vi krävde i motionen att det skulle upprättas en journal eller skrivas ett protokoll eller en redogörelse — ordet spelar ingen roll, om man vill koppla I journalhandlingarna till levande patienter — dvs. att någon form av handling | upprättas för organgivare som var hjärndödförklarade och att de handlingarna fördes fram till dess att ett varaktigt cirkulationsstopp föreligger. Någon myndighet, lämpligen socialstyrelsen, bör ha ansvaret för att insamla redogörelserna. De bör omfatta omständigheter, undersökningar, ingrepp och resultat som är av betydelse för en medicinsk och framför allt etisk bedömning. Genom att socialstyrelsen som ansvarsmyndighet skulle ha ett granskningsoch uppföljningsansvar i de här frågorna skulle allmänheten kunna känna en större trygghet för hanteringen av sina anhörigas kroppar. 7 Uppföljningen bör också kunna ge underlag för utarbetandet av riktlinjer för rutiner och metoder med största möjliga hänsyn också till etiska avvägningar. Utskottet delar vår uppfattning om krav på dokumentation men hänvisar sedan frågan till översynen av transplantationslagen. Den utredningen bör enligt sina direktiv vara klar 1989, och det kan inte bedömas föreligga någon proposition i ärendet förrän våren 1990. Fram till 1990 skulle alltså ingenting hända i den här frågan. Det visar att beslut om ett nytt dödsbegrepp inte bör tas i dag. Med hänvisning till dessa synpunkter yrkar jag avslag på förslaget till hjärnrelaterade dödskriterier. Jag yrkar bifall till den föreslagna ändringen av transplantationslagen, som jag ser som ett steg på väg mot ett aktivt donationsförfarande. Slutligen yrkar jag bifall till motion So0118 som ett andrahandsyrkande om riksdagen bifaller utskottets förslag under moment 2.

Fru talman! Jag skall inte gå in i diskussionen om vilket dödsbegrepp som vi skall ha i framtiden. Det jag skulle ha kunnat tillföra den debatten är redan sagt av flera talare ifrån denna talarstol, framför allt Ann-Catrine Haglund, Karin Israelsson och Ingrid Ronne-Björkqvist. Vad jag är oroad över är att så många ledamöter tycks anse att riksdagen över huvud taget inte borde fatta något beslut. Det har sagts att vi har klarat oss bra hittills utan något klart definierat dödsbegrepp. 75 miljarder människor har redan hunnit dö, sade någon — utan hjälp av något lagfäst dödsbegrepp. Det har inte varit något problem. Nej, men ingen fråga kan eller behöver besvaras innan den är ställd. Men nu är frågan ställd. Enligt den senaste framställning av mänsklighetens historia som jag läst lär det ha funnits människor på jorden i 30 miljoner år — inte en halv miljon år, som man ganska nyligen trodde. Av alla de 30 miljonerna år är det bara några få decennier som den här frågan har varit aktuell, men nu är frågan aktuell. Jörn Svensson var inne på åtminstone ett skäl till varför frågan har blivit ställd. Det är helt enkelt att läkarvetenskapen har kunnat separera hjärndöd från hjärtdöd. Man har alldeles ostridigt kunnat konstatera att det finns ett tidsmellanrum mellan dessa två former av död. Och då måste man på något sätt bestämma sig för hur vi skall räkna. Frågan uppstod självfallet inte så länge alla människor trodde och bokstavligen i sitt eget bröst kände att livets och själens hemvist var hjärtat. Vi har spår av den tron än i dag i svenska kyrkans högmässoritual, där man säger: Upplyften edra hjärtan till Gud och hören dagens heliga evangelium. Man säger också: Böjen edra hjärtan till Gud och mottagen välsignelsen. Jag tror inte att någon i dag bokstavligen avser kroppsdelen hjärtat. Det är mina sinnen som jag skall upplyfta eller böja. Men det fanns en tid då man trodde — med kunskapens styrka — att sinnenas hemvist var hjärtat. Då uppstod aldrig frågan, utan då var det en självklarhet att när detta livets och själens hemvist hade upphört att fungera, då var människan död. Vi vet att det många gånger har förekommit att doktorn bokstavligen med stetoskopet över patientens hjärta konstaterar och noterar på minuten när tidpunkten när patienten dog. I dag vet dessa doktorer att patienten inte var död i den minuten utan några minuter senare. Tidsmellanrummet har blivit konstaterat. Frågan är ställd. Och då måste den besvaras. Därför tror jag det är djupt olyckligt om riksdagen skulle undandra sig ansvaret för att fatta beslut. Det har utgått uppmaningar att använda knappen med beteckningen Avstår. Jag har stor förståelse för om ett antal ledamöter gör det. Jag vill då hoppas att motiveringen är att man trots allvarliga ansträngningar inte har lyckats komma fram till en klar och bestämd ståndpunkt i sakfrågan. Då skall man avstå från att delta i beslutet. Men motiveringen bör inte vara att man anser att inget beslut skall fattas. Då har vi inkompetensförklarat riksdagen. Om det är klart att vi bör besvara en ställd fråga just därför att den är ställd, då kan rimligen ingen annan än riksdagen bestämma. Vi har inget sätt att fatta beslut och fastslå normer i vårt samhälle som är mer auktoritativt. Det har också sagts att frågan är så svår att ingen kan kräva någon på ett beslut. Ja, visst är frågan svår, men jag måste, fru talman, säga att under 22 år i riksdagen har jag många gånger varit med om att ta del i beslut som varit svårare än detta. För att bara nämna några mycket näraliggande exempel kan jag säga att jag personligen har funnit frågor om genmanipulation, fosterdiagnostik och abort svårare att ta ställning till än denna. Men vi har såvitt jag vet tagit ställning allesammans som varit med vid den tidpunkt som det gällde. Så svår är inte denna fråga att vi har rätt att undandra oss att vara med om att besluta i den.